Fru talman! Jag vill bara avslutningsvis konstatera att det är betydligt lättare att vara i opposition och kunna tillgodose önskemålen från de grupper som önskar våra tjänster. Jag tycker att Elver Jonsson i hederlighetens namn skulle säga vilken ambassad vi skall lägga ned i stället.
Fru talman! Jag är icke i stånd att göra den avvägningen. Men utskottet borde mycket noga överväga detta med tanke på den ojämna situation som råder när det gäller afrikansk representation. Det är viktigt att vår representation får en sådan utformning att det inte kan sägas om Sverige att vi överger den fattigaste och kanske svåraste delen av Afrika. Det är viktigt att regeringen tar på sig det ansvaret, och på den punkten ställer jag min förhoppning till utrikesministern, som självfallet kommer att ta del av den här debatten via protokollet. Viola Furubjelke sade att det är lättare att vara i opposition. Det är väl en skön själs bekännelse efter tre år i opposition! Det kan förklara en del av de socialdemokratiska överlöpningarna från den tiden. Det här är naturligtvis ett lika svårt beslut för Folkpartiet som för den socialdemokratiska regeringen. Vi tar också ett budgetansvar och ser till att utgifter och inkomster går ihop, men vi har ändå bedömt att det var viktigt att värna om ambassaden i Kinshasa - ställningstagandet berör den fattigaste och svagaste delen av Afrika. Det finns socialdemokrater i denna kammare som har uttryckt samma tankegångar, så de är inte unika. Jag skulle vilja att Viola Furubjelke utnyttjade hela den tid hon har till förfogande i nästa replik. Hon undvek tidigare helt mitt resonemang om det nordiska samarbetet. Min fråga är vilken tilltro vi skall ha till utskottets uttalande om att riksdagen nu skall följa det samarbetet och se till att det parlamentariska inflytandet säkras. Det har varit en huvudtanke då Nordiska rådet har diskuterat framtida nordiskt samarbete. Dessa tankegångar framförs i en motion från Centern och Folkpartiet, som följs upp av nästan halva utskottet. Det är viktigt att det får ett genomslag då samarbetsministern och den svenska regeringen tar sig an nordiska samarbetsfrågor - det är kanske rent av viktigare nu då vi befinner oss innanför EU-gränsen än det var tidigare.
Fru talman! Elver Jonsson sade att han inte är i stånd att göra några överväganden om vilken ambassad man skall lägga ned i stället för den i Kinshasa. Men ändå anser sig Elver Jonsson vara i stånd att göra bedömningen att ambassaden i Kinshasa inte bör läggas ned. Det tycker jag är en paradox - en sann paradox! Elver Jonsson bad mig kommentera det nordiska samarbete som har föranlett ett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet. Jag kan göra det genom att säga att jag anser att Elver Jonsson själv, som ledamot av Nordiska rådets presidium, självfallet måste ålägga sig ett ganska stort ansvar för att det parlamentariska inflytandet i Nordiska rådet ökar och att debatten här i kammaren omkring Nordiska rådets verksamhet blir livligare. Det finns, som jag sade i mitt svar till Helena Nilsson, möjligheter för riksdagsledamöter att under året engagera sig i Nordiska rådets frågor, att motionera om dem när vi har Nordiska rådets berättelse på bordet, och att på andra sätt visa ett intresse för verksamheten i Nordiska rådet. Jag håller naturligtvis med Elver Jonsson om att den är mycket viktig och av vitalt intresse för riksdagen och för Sverige. Jag tycker att det ankommer på oss alla här i kammaren att försöka höja temperaturen i debatten när det gäller Fru talman! Den här debatten har handlat väldigt mycket om besparingar. Det kanske något har förtagit bilden av att de anslag som vi har att besluta om ändå går till många oerhört viktiga och angelägna ändamål. Trots besparingarna bedrivs oerhört mycket god verksamhet. Sverige har en god representation i utlandet. Sverige utför ett stort och viktigt arbete i internationella organisationer för fredsbevarande insatser. Sverige har fortfarande ett unikt samarbete med enskilda organisationer på området freds och säkerhetsskapande arbete. Jag tycker att det är viktigt att de positiva delarna i den här verksamheten inte förtas av gnällighet runt budgetbesparingar. Med detta, fru talman, är debatten avslutad för min del.
Fru talman! Jag tar det som ett löfte från Viola Furubjelke om att hon är beredd att medverka till vad hon kallar för att höja temperaturen när det gäller frågor om nordiskt samarbete. Jag tror nog att det också finns ett behov av att regeringen mera tydligt redovisar sitt arbete i den delen. Som jag uttryckte det i min replik kommer nordiskt samarbete att vara ännu viktigare då vi har ett delat Norden och världens längsta EU-gräns. Vi måste prioritera de frågorna. Utskottets ordförande sade här att det är svagt att jag inte är i stånd att säga vilken ambassad som skall läggas ner i stället. Men, fru talman, jag tycker att det skulle vara förmätet av en lekman, därtill icke tillhörande utskottet, att peka ut det. Vad jag har krävt och vad reservanterna önskar och begär är att man inte låter det bli en ordning som gör att den svagaste delen i denna utsatta kontinent får en diplomatisk utarmning. Det är därför det är så viktigt att regeringen också läser in önskemålet i reservation 4.

Fru talman! Sven Bergström har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra den hotande nedläggningen av Hudiksvallsanläggningen och den kapitalförstöring som detta skulle innebära, eftersom anstalten nyligen har rustats upp. Vidare har Sven Bergström frågat mig om jag avser att göra något för att motverka en centralisering inom kriminalvården till ett mindre antal stora anstalter. Sven Bergström hänvisar till ett förslag från Kriminalvårdsstyrelsen om nedläggning av bl.a. Hudiksvallsanstalten. Det statsfinansiella läget är mycket allvarligt, och regeringen har i 1995 års budgetproposition bl.a. föreslagit stora besparingar i de statliga myndigheternas anslag. Kriminalvården bör enligt propositionen under budgetåret 1995/96 åläggas ett besparingskrav på 50 miljoner kronor, räknat på tolv månader. Till detta kommer också kostnader till följd av reformen om villkorlig frigivning och tidigare beslutade rationaliseringar på sammanlagt 79 miljoner kronor. Besparingskraven innebär att kriminalvården måste se över sin verksamhet för att kunna bedöma möjligheterna till effektiviseringar. Det är i första hand kriminalvården själv som kan och bör avgöra vilka åtgärder som bör vidtas för att vården skall kunna bli mer effektiv både innehållsmässigt och ekonomiskt. Rationalisering ställer stora krav på personalens förmåga till omställning och förnyelse. Förändringar i anstalts och häktesorganisationen innebär särskilt stora påfrestningar för personalen. Det är kriminalvårdens uppgift att noggrant förbereda och underlätta dessa förändringar. Kriminalvårdsstyrelsen har nyligen lämnat en framställning om åtgärder till regeringen med anledning av de föreslagna besparingskraven. Kriminalvårdsstyrelsen föreslår bl.a. att vissa anstalter och häkten läggs ned. En utgångspunkt för förslagen i denna del är investeringsbehov och klientunderlag vid anstalterna. Förslagen ligger enligt Kriminalvårdsstyrelsen också huvudsakligt i linje med myndighetens långsiktiga lokalplanering, där det tas hänsyn till verksamhetens effektivitet, kostnader och möjligheter till flexibel användning av lokaler. Kriminalvårdsstyrelsen redovisar i sin framställning även andra åtgärder som man avser att vidta. Dessa åtgärder omfattar bl.a. en översyn av administrationen på olika nivåer i kriminalvårdens organisation. Här bör också nämnas att det av statsmakterna tidigare beslutade rationaliseringsarbetet kommer att fullföljas. Det är regeringen som fattar beslut om nedläggning av anstalter och häkten. Kriminalvårdsstyrelsens förslag om nedläggningar bereds nu inom Justitiedepartementet. Förslagen kommer att bedömas av regeringen i ett helhetsperspektiv tillsammans med andra förändringar inom kriminalvården, vilket jag tidigare redogjort för med anledning av en liknande fråga i riksdagen. I denna bedömning fäster regeringen stor vikt vid Kriminalvårdsstyrelsens uppfattning om hur en effektiv kriminalvård kan bedrivas. Även eventuella effekter inom andra myndighetsområden kommer att vägas in. Jag vill i detta sammanhang också nämna att regeringen avser att vidta åtgärder för att förbättra uppföljningen av organisations och strukturförändringar inom statsförvaltningen. Konsekvenserna av förändringarna skall kunna bedömas. Uppföljningarna skall vara återkommande och kommer att redovisas för riksdagen. Rationalisering inom kriminalvården kan, utifrån de grunder som jag här har beskrivit, innebära att mindre anstalter läggs ned och att det sker en viss koncentration till större anstalter. Samtidigt pågår ett arbete som syftar till att dela in anstalterna i mindre enheter. Bakgrunden till detta är bl.a. att anpassningen av vårdens innehåll till de intagnas individuella behov ställer ökade krav på differentiering inom anstalterna. En fördel med mindre enheter är också att man ofta kan flytta intagna till en annan enhet inom anstalten och på så vis undvika s.k. knalltransporter, dvs. flyttning av den intagne till en annan anstalt efter misskötsamhet. De intagna kan då fortsätta en påbörjad behandling eller utbildning. En organisation med mindre enheter inom en större anstalt innebär enligt min mening att man för de intagna kan uppnå den mindre anstaltens fördelar, samtidigt som de gemensamma resurserna vid anstalten kan utnyttjas effektivt.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, även om det är svårt att tolka in så mycket positivt i det hon säger. I svaret tar justitieministern bl.a. fasta på det allvarliga statsfinansiella läget. Regeringen tvingas föreslå stora besparingar. Jag har också i min interpellation berört detta att det i en tid med ansträngda statsfinanser och behov av åtstramningar inom olika områden är angeläget att människor upplever att de åtgärder som vidtas är väl genomtänkta, välplanerade och inte slår orättvist. Då kan det allmänna krismedvetandet fördjupas hos allmänheten och förståelse skapas även för ganska hårthänta åtgärder. Jag tycker att det jag tar upp i min interpellation är ett exempel på motsatsen. Som ett resultat av den bantade budget som aviserats för Kriminalvårdsstyrelsen har ett antal häkten och anstalter varslats om nedläggning. En av dessa är anstalten i Hudiksvall. Eftersom det är mina hemtrakter känner jag till förhållandena rätt väl och vet litet om bakgrunden. Anstalten har nyligen genomgått en mycket omfattande upprustning. Mer är 7 miljoner kronor har satsats på att förbättra och bygga ut lokalerna. Ett femårigt hyreskontrakt med Wasakronan, med en årshyra på ca 1 miljon kronor, har just skrivits. Det räcker fram till 1999. Miljoninvesteringar har gjorts i nya verkstadsmaskiner. Personalen har genomgått en omfattande utbildning för att på bästa sätt kunna utföra sina uppgifter. Dessutom har det vid Hudiksvallsanstalten utvecklats en särskild kompetens på att hjälpa och utbilda fångar med dyslexi, dvs. läs och skrivsvårigheter. Jag var själv där för bara en kort tid sedan och tog del av hur framgångsrik denna verksamhet är. Det har också enligt bl.a. Socialdepartementet och Socialstyrelsen gett omvittnat goda resultat. Därför stod glädjen högt i tak på Hudiksvallsanstalten när man strax före årsskiftet kunde återinviga anläggningen. Jag, Sigrid Bolkéus och Agneta Brendt från riksdagen var där strax efteråt. Desto mer chockartat blev naturligtvis beskedet några veckor senare att anstalten skulle läggas ner. Den naturliga fråga som inställer sig och som jag hoppas att Laila Freivalds kan ge något svar på i dag är: Hur kan staten använda sina pengar så lättsinnigt att man först satsar i runda tal 10 miljoner kronor för att bara några veckor senare bestämma sig för att lägga ned verksamheten? Detta rubbar ju i grunden människors förtroende för statlig och samhällelig verksamhet. Det är förödande. Dessutom torde det vara kvalificerad kapitalförstöring att satsa 10 miljoner kronor och några veckor senare säga att verksamheten skall läggas ned, flaggan halas och anläggningen slås igen. Jag skulle önska att justitieministern kunde kommentera detta något. Mina funderingar förstärktes när jag läste tidningen Runt i Krim, tidningen för anställda inom kriminalvården. Där finns en intervju med planeringsdirektören Stig Fjärstedt. Han talar bl.a. om att det måste skapas fler platser runt om i landet på våra kriminalvårdsanstalter. När nu anläggningar läggs ner kunde man tro att det är behov av färre platser. Men det behövs fler platser. Det är inte gratis att tillskapa nya platser, såvitt jag förstår. Dessutom gasar och bromsar man på ett ytterligt märkvärdigt sätt inom Kriminalvårdsstyrelsen. Man försöker spara i runda tal 300 miljoner kronor men satsar samtidigt lika mycket på att bygga ut på andra håll. Det är oerhört svårt för mig att få ekvationen att gå ihop. Jag skulle önska att justitieministern kan kommentera detta ytterligare. Det har också kommit starka reaktioner från lokala aktörer. Hudiksvalls kommun har reagerat, LO sektionen har skrivit brev till justitieministern och många andra funderar på hur det här kan vara möjligt. Kan det vara möjligt? Är det rimligt att göra på det här sättet? Dessutom har både regering och riksdag sagt att man så långt möjligt skall undvika att skapa ytterligare arbetslöshet i offentlig sektor när vi vet hur arbetsmarknadssituationen ser ut. Det finns inga andra jobb att gå till för det trettiotal människor som har jobbat på anstalten i Hudiksvall. Olika orsaker som familjeförhållanden, bindningar till villor, barn i skolan och annat gör att det är mycket svårt att flytta på sig hur som helst. Det är inte rimligt att tvinga människor att flytta. Då blir det en kostnad för samhället i alla fall, vare sig den tas över a-kassan, över den kommunala socialbudgeten eller var den tas. Därför är det ur samhällelig synpunkt en mycket dålig ekonomisk ekvation att ha en sådan här ryckig planering och att ha den här kortsiktigheten i planeringen. Dessutom är det, som jag sade tidigare, förödande för människors förtroende för samhället och staten att på det här sättet hantera pengar i en tid när vi behöver skapa ökad förståelse för att vi måste försöka komma till rätta med budgetunderskott, statsskuld och annat. I en sådan tid satsar samhället ena veckan 10 miljoner på att bygga om och rusta en anstalt, utbilda personal och köpa maskiner. Några veckor senare säger man: Nu lägger vi ner och satsar på andra platser i landet. Detta är förödande. Jag skulle önska att justitieministern i alla fall kunde ge någon liten vink om att hon också tycker att det här är orimligt. Jag har förstått att det är regeringen som fattar beslut om en eventuell nedläggning, och jag hoppas att regeringen vid den prövningen kan besinna sig och åtminstone låta anstalten vara kvar under de fem år som kontraktet gäller.
Fru talman! Sven Bergströms interpellation är inte bara intressant för dem som berörs direkt av den aviserade nedläggningen av Hudiksvallsanstalten. Den är i högsta grad intressant ur kriminalpolitisk synpunkt. Den aviserade nedläggningen är en följd av regeringens budgetproposition, som tvingar fram nedläggningar och stoppar merparten av den tidigare beslutade utbyggnaden. Sveriges riksdag har fattat ett principbeslut om att beläggningen vid Sveriges fängelser inte bör överstiga 85 %. Bakom detta beslut ligger behovet av att kunna placera fängelsedömda vid lämplig anstalt utan att de dömda skall behöva köa utanför fängelseporten. Senast beläggningen låg inom ramen för riksdagens beslut var vintern 1986/87. 1991 påbörjade vi en planering för utbyggnad för att nå det av riksdagen angivna målet. Kraftig kritik riktades mot oss från främst socialdemokratiska riksdagsledamöter för den höga beläggningen. Att notera är emellertid att tidigare socialdemokratiska regeringar hade suttit med armarna i kors medan beläggningen ökade, utan att bli kritiserade, medan vi som eftersträvade att leva upp till de angivna målen fick ta kritiken. Nåväl, förändringsarbetet sattes i gång. Men nu skall det plötsligt bli stopp igen. Enligt Kriminalvårdsstyrelsens beräkningar kommer beläggningen innevarande budgetår att ligga på 92 %, mot 95 % förra året. Den uppåtgående trenden har alltså brutits som en följd av det arbete som den borgerliga regeringen gjorde. Men de nya prognoserna från Kriminalvårdsstyrelsen, grundade på regeringens föreslagna besparingar, visar att beläggningen på nytt kommer att öka. Den som läser budgetpropositionen kan se att beläggningsutvecklingen uppfattas som tillfredsställande av regeringen och är ett av skälen till att besparingar kan göras, trots att beläggningen kan beräknas ligga ca tio procentenheter över den av riksdagen beslutade nivån. Med anledning av detta vill jag gärna ha svar från justitieministern på två frågor. Den ena lyder: Kommer regeringen att lägga fram förslag som innebär att 85-procentsregeln rivs upp? Den andra frågan är: Är det justitieministerns uppfattning att det saknar betydelse för påverkansprogrammen vid våra fängelser om beläggningen ligger på 85 % eller på 95 %?
Fru talman! Jag skall först svara på Sven Bergströms frågor. Av den beskrivning som Bergström gör skulle man kunna få intryck av att nedläggningen av Hudiksvallsanstalten var något som det nyligen har fattas beslut om för första gången. Så är det ju inte. Det finns en långsiktig planering inom kriminalvården av både nedläggning av anstalter och nybyggnad av anstalter liksom även av utbyggnad av befintliga anstalter. 1869. Den tillhör de anstalter som det sedan länge planerats skall bort. Den är helt enkelt för gammal. Anledningen till att det ändå har gjorts vissa investeringar i anstalten är att det inte hade varit möjligt att fortsätta att driva den anstalten ens under mycket kort tid utan att vissa åtgärder vidtogs, bl.a. av arbetsmiljöskäl. Denna investering gjordes trots att det redan fanns med i planeringen att anstalten skulle komma att läggas ner. Det som görs nu mot bakgrund av budgetpropositionen är att vi tidigarelägger en del av de planerade nedläggningarna och vi begränsar en del av de planerade utbyggnaderna. Men vi följer i alla huvuddrag den långsiktiga planering som finns. Det är givetvis viktigt för kriminalvården att ha en långsiktig planering och att i alla huvuddrag hålla sig till den. Det är alltså ingen kortsiktig planering som ligger till grund för Kriminalvårdsstyrelsens förslag. Det finns ett klart behov av att bygga ut antalet fängelseplatser. För att det behovet skall gå ner behöver det vidtas åtgärder av olika slag, så att efterfrågan på platser minskar. Men den typen av åtgärder kan inte ge effekt på kort sikt. Det är helt klart att vi har behov av utbyggnad av antalet fängelseplatser. Den plan som Kriminalvårdsstyrelsen nu lägger fram för regeringens beslut innebär att antalet fängelseplatser ökar. De ökar dock inte i den utsträckning som tidigare planering har inneburit. Det är helt klart. Frågan om personalen är naturligtvis en mycket plågsam historia. Det är alltid olyckligt när ett 30-tal personer, som det är fråga om i det här fallet, blir av med sina arbeten. Men detta är också något som ingår i planen. Det var ju förutsatt att detta skulle ske. Men det är naturligtvis alltid lika svårt när beslutet än kommer och när det drabbar de enskilda personerna. Men vi måste ha en helhetssyn på ekonomin. Det är inte möjligt att komma med de oerhört stora krav som nu ställs på en sanering av statens finanser om vi inte samtidigt också tar på oss de svåra besluten, som bl.a. innebär nedläggning av fångvårdsanstalter. Det är det tuffa program som den här regeringen har att ta hand om, bl.a. som en konsekvens av åtgärder som den tidigare regeringen har gjort resp. inte gjort. När det gäller Gun Hellsviks fråga om riksdagens målsättning att beläggningen inte skall överstiga 85 % vill jag säga att det är en mycket bra målsättning. Den skapades av den socialdemokratiska regeringen mot bakgrund av de ambitioner som finns att säkerställa kriminalvårdens möjligheter att genom differentiering i placeringen av intagna i fångvårdsanstalt tillgodose olika behov av behandling, säkerhet och andra aspekter. Det här är en schablon, naturligtvis. Man vet inte hur mycket utrymme man behöver för att kunna uppfylla kraven på differentiering. Hur stort detta utrymme behöver vara är i allra högsta grad beroende av hur kriminalvården är planerad, vilken typ av platser som finns tillgängliga och hur man kan flytta de intagna mellan olika anstalter. De åtgärder vi vidtar för att bl.a. säkerställa att de större anstalterna blir indelade i mindre enheter öppnar betydligt större möjligheter för differentiering än som fanns i det tidigare fängelsebeståndet. Det är en av orsakerna som ligger bakom det förslag som Kriminalvårdsstyrelsen har lagt fram. Det är nämligen oerhört viktigt att det finns en möjlighet för Kriminalvårdsstyrelsen att kunna flytta de som är intagna i fängelse och placera dem för att uppfylla olika typer av behov. Bl.a. gäller det påverkansprogrammen, att kunna erbjuda dem som behöver behandling för sitt alkoholproblem i samband med domar för rattfylleri, män som misshandlar kvinnor, personer med psykiska problem av olika slag, behov av utbildning och annat sådant. Det måste kunna tillgodoses, för det är det som är kvaliteten i kriminalvården. Det här kan uppnås på många olika sätt. Jag kan försäkra att regeringen arbetar mycket intensivt och har Kriminalvårdsstyrelsens fulla stöd i arbetet att hitta möjligheter att säkerställa höga krav på differentiering och möjlighet att erbjuda behandling till de intagna i fängelse, samtidigt som vi tar den tunga bördan att sanera statens finanser.
Fru talman! Det är en del krystade förklaringar i Laila Freivalds replik, tycker jag. Vissa åtgärder var nödvändiga för att verksamheten över huvud taget skulle kunna fortgå på Hudiksvallsanstalten, säger hon. Därför måste man rusta den. Detta är en nedläggning som planerats sedan lång tid tillbaka, säger hon också. Det har funnits olika bud under årens lopp. Men när man nu satsar 10 miljoner kronor, rustar anstalten från topp till tå, skriver ett femårigt hyreskontrakt med Wasakronan kan det väl inte vara meningen att man en månad senare skall avisera en nedläggning. Så får man bara inte hantera pengarna inom den statliga förvaltningen, om man skall kunna få förståelse hos människor för att det är kärva ekonomiska tider. Jag undrar om inte Laila Freivalds ändå kan förstå att det i grunden skapar misstro hos människor när statliga myndigheter hanterar pengar på det sättet. Jag tycker att det är orimligt att det kan gå till på det sättet. Jag är förvånad över att Kriminalvårdsstyrelsen ger sådana signaler och hanterar frågorna på det här sättet. Det är möjligt att det kan bli som i andra fall som jag har fått berättat för mig. Man har lagt ner anstalter och sedan har man åter öppnat dem. I Uppsala har det tydligen gått till på det sättet. Först lade man ner, sedan öppnade man i hastigt mod en tid senare, därför att planeringen hade visat sig inte hålla. Om jag har förstått det rätt var det likadant i Karlskrona. Först lägga ner och sedan öppna igen. Det är fullständigt orimligt att arbeta på det sättet. Det måste finnas en långsiktighet. Det måste finnas en planering som håller över några år. Skriver man ett femårigt hyreskontrakt måste det ändå vara avsikten att lokalerna skall utnyttjas. De är inte användbara för särskilt mycket annan verksamhet än den som redan finns där. Jag tycker nog att Laila Freivalds skall titta på ärendet en gång till och fundera på om det inte från flera synpunkter är klokt att faktiskt utnyttja det trettiotal platser som finns i Hudiksvall och den välutbildade personalen där, som så sent som i november skickades på ytterligare utbildning. Man har dokumenterat ett stort kunnande t.ex. när det gäller att jobba med dyslexi, läs och skrivsvårigheter, hos fångarna. Frågan är om man brådstörtat skall lägga ned verksamhet på det här sättet. Utan tvekan är det så att ytterligare omkring 30 människor i det aktuella området i norra Hälsingland, som är hårt drabbat av arbetslöshet, kommer att tvingas ut på en arbetsmarknad där det inte går att utan vidare få jobb. Det är då bl.a. a-kassan eller den sociala kassan som får ta fram pengarna. Det är också en samhällelig kostnad. Jag hoppas att Laila Freivalds kan medverka till en omprövning av beslutet och att hon kan se till att det går att utnyttja Hudiksvallsanstalten åtminstone under den tid som hyreskontraktet gäller. Om tre eller fyra år kan situationen återigen vara radikalt annorlunda, och då kan anstalten behövas. Det får inte bli som i
Fru talman! Osökt kom jag att tänka på något som vi har hört förr - löften som blev målsättningar. Justitieministern säger att 85 procentsbeläggningen är en bra målsättning. Vidare säger hon, helt riktigt, att den tillkom på socialdemokratiskt initiativ. Men vi har samtidigt sett att försöken att leva upp till denna målsättning inte har varit särskilt omfattande. Parallellt med att man år från år slagit fast denna målsättning har beläggningen på våra anstalter ökat utan att några egentliga åtgärder vidtagits - med undantag av de sänkta påföljderna för rattfyllerister under slutet av 80-talet, vilka naturligtvis hade en viss effekt. Det var dock en ökning av antalet intagna. Sedan talas det om att vi klarar syftet med målet genom att flytta över från mindre enheter till avdelningar på större enheter. Men här finns egentligen ingen skillnad. Att man har mindre enheter på olika håll eller att mindre avdelningar sammanslås till en större enhet ger inte ökade möjligheter att tillgodose de individuella behoven. Visst är det svårt, som justitieministern säger, att beräkna antalet platser för framtiden. Men det är ännu svårare att i förväg göra prognoser om vilka olika individuella behov av program som fängelseklientelet kommer att ha.

Fru talman! Jag förstår inte riktigt Sven Bergströms påstående om krystade förklaringar. Inte heller förstår jag påståendet om olika bud om nedläggningen. Det kan väl inte råda något tvivel om att Hudiksvallsanstalten har ingått i den långsiktiga planeringen som en anstalt som skall läggas ner. Det är en självklar konsekvens av att det helt enkelt gäller en anstalt från 1869. Det är klart att man kan tycka att det kanske hade varit bättre att tidigare, när beslut fattades om att renovera anstalten för att kunna ha den i bruk ytterligare en kort tid, fatta beslut om en nedläggning. Det vill jag dock inte yttra mig om, för jag är inte insatt i hur det såg ut vid den tidpunkten. Men om ett dåligt beslut fattas vid en tidpunkt skall det väl inte hindra att man rättar till det och fattar ett klokare beslut därefter. Jag har inte, Sven Bergström, tagit ställning till Kriminalvårdsstyrelsens fullständiga förslag till hur en nedläggning/en nybyggnation skall gå till. Vi skall ta ett helhetsgrepp om förslaget och se hur det slår i olika avseenden och vilka konsekvenserna blir i olika delar av landet. Där kommer naturligtvis också bl.a. överväganden som gäller personalen och innehållet i det som bedrivs på anstalten att ha betydelse. Jag vill ändå understryka att utgångspunkten för regeringens behandling av ärendet måste vara att utgå från de fakta som Kriminalvårdsstyrelsen lägger fram och de bedömningar som Kriminalvårdsstyrelsen gör. Kriminalvårdsstyrelsen är ju den myndighet som har de bästa förutsättningarna att ha en god kunskap om alla sakförhållanden och att göra den bästa bedömningen. Men regeringen måste givetvis göra en självständig bedömning. Det är riktigt, Gun Hellsvik, att antalet fångar i våra fängelser ökade under praktiskt taget hela 80-talet. Det är också orsaken till att den tidigare socialdemokratiska regeringen vidtog en rad åtgärder. Bl.a. byggdes antalet fängelseplatser ut. I den långsiktiga planering som har funnits för fångvårdsanstalterna har en konstant utbyggnad, ett nettotillskott, ingått. Det fortsätter vi med. Vi fortsätter också med andra typer av åtgärder. Vi inser nämligen att det behövs litet mer grundläggande strukturförändringar även av anstaltsbeståndet. Det är där bl.a. det här med införandet av mindre enheter inom ramen för större anstalter kommer in. Det är inte kostnadseffektivt att ha många små anstalter. I stället är det betydligt mera kostnadseffektivt att ha större anstalter och att inom ramen för dem skapa möjligheter för mindre enheter och för en differentiering för att därigenom klara det viktiga kravet på att kunna erbjuda olika typer av behandling för olika typer av intagna. Ärligt talat förstår jag inte Gun Hellsviks resonemang om att mindre enheter inte skulle ge möjlighet att tillgodose differentierade behov. Jag tycker att det som här sägs på något vis är motstridigt - om enheter ligger några kilometer från varandra finns det möjlighet till differentiering, men om de ligger några hundra meter från varandra finns inte den möjligheten. Jag förstår faktiskt inte riktigt det resonemanget.
Fru talman! Vad jag menar med "krystade förklaringar" är att vissa åtgärder var nödvändiga, säger Laila Freivalds. Men det var inte fråga om "vissa åtgärder", utan det var en radikal upprustning av fängelset i Hudiksvall som genomfördes från topp till tå så att säga. Det var inte bara fråga om vissa justeringar för att man skulle kunna bedriva verksamheten en kort tid. För att dra hela historien om Hudiksvallsanstalten går jag tillbaka till mitten av 80-talet. Den dåvarande justitieministern, Sten Wickbom, såg i valrörelsen 1985 faktiskt ut en helt ny fängelsetomt i Hudiksvall. Tomten köptes dessutom in, men fortfarande ligger den och väntar. Därefter bytte man fot och sade: Okej, vi rustar det gamla fängelset i stället, därför att det är användbart under lång tid framåt. De 10 miljoner kronorna satsades, och ett hyreskontrakt skrevs för fem år. Men sådant gör man väl inte om avsikten är att lägga ner verksamheten. Man bestämde sig också för att köra vidare. Det är gott och väl att Laila Freivalds ändå säger att hon inte har tagit ställning och att hon förutsättningslös skall titta på frågan igen. Jag hoppas att så sker och att man kommer fram till att det inte är rimligt att handla i enlighet med vad Kriminalvårdsstyrelsen har sagt, utan att det kan bli fortsatt verksamhet. Om två, tre eller fyra år är situationen, som sagt, kanske radikalt annorlunda. Vi vet ju inte hur det blir med utvecklingen när det gäller antalet platser - hur många som behövs och inte heller vilka nya tankar som dyker upp om metoderna osv. Därför vore det fel att nu bestämma hur vi skall göra. Låt oss i stället använda anstalten under den tid som planerna och kontraktet gäller. Vi har en god och välutbildad personal. Vi har fungerande maskinutrustning osv. Med detta tackar jag än en gång för svaret. Jag hoppas att justitieministern lever upp till det som hon sagt här i dag - att hon förutsättningslöst skall titta på ärendet.
Fru talman! Justitieministern och jag är helt överens om att det är mera kostnadseffektivt med större enheter. Det är orsaken till att vi under den borgerliga regeringens tid påbörjade en planering som främst innebar att befintliga enheter byggdes ut. Jag beklagar om jag uttryckte mig oklart. Det har jag tydligen gjort, eftersom justitieministern uppfattade vad jag sade på ett helt annat sätt än som var avsett. Jag sade att det inte blir bättre möjligheter till differentiering om man har mindre avdelningar inom större enheter än om man har mindre enheter spridda åt. Det är alltså något helt annat. Mitt påstående var kopplat till min fråga om 85-procentsmålet. Under alla förhållanden uppfattar jag att jag delvis fått svar beträffande min undran. Allt visar att justitieministern inte har för avsikt att under överskådlig tid komma ner till den 85-procentiga beläggning som riksdagen har beslutat om.

Fru talman! Widar Andersson har i en interpellation ställt ett par frågor till mig om Sverige och det s.k. Schengenavtalet. Frågorna har samband med den fria rörlighet över gränserna som är ett av huvudmålen för det europeiska integrationsarbetet. Jag återkommer strax till Widar Anderssons frågor, men först en bakgrund. Principen om fri rörlighet för personer över gränserna har vi som bekant haft i Norden i snart 40 år. Inom EU sker strävandena att uppnå fri rörlighet för personer på två plan, dels inom den europeiska unionen som sådan, dels inom ramen för mellanstatligt samarbete mellan vissa medlemsstater genom det s.k. Bestämmelser om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital inom EU finns i de grundläggande fördragen. När det gäller den fria rörligheten för personer har denna emellertid ännu inte kunnat förverkligas fullt ut inom EU, och den s.k. inre marknaden är med andra ord inte helt genomförd när det gäller rätten för personer att röra sig fritt över de inre gränserna. I syfte att påskynda förverkligandet inom EU av den fria rörligheten för personer har nio av EU:s medlemsstater - Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Grekland - ingått ett separat, mellanstatligt samarbetsavtal, Schengenavtalet, som syftar till att avveckla kontrollen av personer vid de inre gränserna. Avtalet kommer att träda i kraft den 26 mars i år. Italien och Grekland kommer dock att delta i samarbetet först i ett senare skede. Österrikes deltagande kommer troligen att ta sin början år 1996. Danmark har anmält intresse av att delta i samarbetet, medan Sverige och Finland ännu inte har tagit ställning. I och med att Schengenavtalet träder i kraft inleds ett fördjupat samarbete mellan de deltagande länderna på vissa områden i syfte att motverka de negativa effekter som avskaffandet av personkontrollerna vid de inre gränserna kan ha. Detta fördjupade samarbete gäller bl.a. förstärkt personkontroll vid de yttre gränserna och gemensamma åtgärder för bekämpning av grövre, gränsöverskridande brottslighet, exempelvis narkotikabrott. Från att tidigare ha intagit en reserverad hållning till Schengensamarbetet ansökte Danmark förra året om observatörsskap med sikte på deltagande. För att göra det möjligt att ha kvar den nu 40-åriga fria rörligheten för personer inom Norden, även vid ett danskt deltagande i Schengensamarbetet, har under den senaste tiden frågan väckts om de övriga nordiska ländernas förhållande till detta samarbete. I samband med Nordiska rådets session i Reykjavik den 27 februari i år gjorde de nordiska statsministrarna ett gemensamt uttalande i vilket man underströk intresset av att undvika nya gränsdragningar inom Norden eller mellan Norden och det övriga Europa. Statsministrarna anmärkte vidare att de bästa förutsättningarna för att ha kvar den fria rörligheten för personer in Norden inom ramen för ett vidare europeiskt samarbete om gränskontroller m.m. uppnås med en gemensam positiv nordisk inställning till medverkan i Schengensamarbetet. Jag har lämnat denna bakgrundsbeskrivning därför att - som Widar Andersson själv anger i sin interpellation - frågan om att behålla den fria rörligheten för personer i Norden och frågan om ett svenskt närmande till Schengemsamarbetet är intimt förknippade med varandra. Så till Widar Anderssons frågor. Den första frågan han har ställt är om den vilja till harmonisering och lika bedömning som Schengensamarbetet enligt honom innebär, bl.a. när det gäller narkotikapolitik, asylpolitik och polisens möjligheter att ingripa, verkligen kan anses föreligga när ett land som Nederländerna i praktiken har avkriminaliserat narkotikamissbruk och dessutom är ett ledande producentland av illegal narkotika. Först skall sägas att Schengenavtalet inte tar sikte på de olika ländernas strafflagstiftning. Det är med andra ord varje enskilt lands egen sak att bestämma vad som skall och inte skall vara kriminaliserat och hur reglerna för polisens straffprocessuella ingripanden skall vara utformade. Däremot innehåller avtalet föreskrifter om ett utvidgat samarbete på polisområdet i syfte att komma åt grövre, gränsöverskridande brottslighet, som exempelvis narkotikabrott. Samarbetet innebär att polisen i de deltagande länderna skall bistå varandra för att förhindra och utreda brottsliga gärningar, bl.a. med hjälp av ett datoriserat system för utbyte av information om bl.a. misstänkta eller eftersökta personer. När det gäller kampen mot narkotika föreskrivs i Schengenavtalet en rad åtgärder avsedda att bekämpa kriminalitet på narkotikaområdet. Det praktiska och tekniska samarbetet på detta område skall förbättras. De deltagande länderna förbinder sig att, i enlighet med FN:s konventioner på området, vidta erforderliga åtgärder beträffande all slags försäljning av narkotika, inklusive cannabis. Genom administrativa och straffrättsliga åtgärder skall anskaffning, överlåtelse, försäljning och olaglig export av narkotika förebyggas och bekämpas. Särskild bevakning skall ske av platser där det är känt att olaglig narkotikahandel förekommer. Också den illegala efterfrågan på narkotika skall förebyggas och bekämpas. Ett gemensamt samarbetsorgan för narkotikabekämpning skall inrättas. Det är således ett mycket kraftfullt åtgärdsprogram för bekämpningen av narkotika som Schengenländerna har lagt fast i avtalet. Och jag är för min del övertygad om att ett svenskt deltagande i detta omfattande samarbete starkt kan bidra till att minska narkotikabrottsligheten och tillgången på narkotika i Europa i dess helhet. Det är för övrigt endast genom internationellt samarbete av det här slaget som jag tror att vi kan påverka andra länder i syfte att nå målet: ett narkotikafritt Europa. Widar Andersson har frågat mig om regeringen - som en följd av en svensk medverkan i Schengensamarbetet - avser att lägga fram förslag som ökar polisens och tullens möjligheter att inom landet kontrollera personer utan att det föreligger en direkt brottsmisstanke. Svaret är nej. Också vid en svensk medverkan i Schengensamarbetet skall våra nuvarande principer för straffrättsliga ingripanden gälla. Sådana ingripanden skall alltså vara möjliga endast om någon form av misstanke om brott föreligger. Och som jag sagt tidigare förutsätter inte heller Schengenavtalet några särskilda åtgärder när det gäller nationella regler för straffprocessuella åtgärder. Slutligen har Widar Andersson frågat på vilket sätt Sverige skulle missgynnas om Sverige i likhet med Storbritannien skulle stå utanför Schengensamarbetet. Enligt Widar Andersson har Sverige samma goda förutsättningar för gränskontroller som Storbritannien, dvs. inga landgränser mot övriga EU-länder, vilket innebär att kontroll i första hand sker i hamnar och på flygplatser och i övrigt längs sjögränsen. Det är visserligen riktigt som Widar Andersson säger, att Storbritannien och för övrigt även Irland såsom varande öar självfallet har bättre möjligheter än andra länder att kontrollera sina gränser, och det gäller - vilket är viktigt att hålla i minnet - inte bara den inre gränskontrollen utan också och framför allt - kontrollen av de yttre gränserna. En starkt bidragande orsak till att dessa båda ö-länder har valt att stå utanför Schengensamarbetet är nog just att det för dem är relativt lätt att kontrollera personflödet från tredje land och att de förstärkta yttre gränskontroller som Schengensamarbetet förutsätter därmed inte framstår som lika angelägna för Storbritannien som för andra För Sverige är situationen en annan. Dels har vi redan en landgräns mot ett annat EU-land, nämligen Finland. Men dessutom, vilket är viktigare, har vi den fria rörligheten för personer i Norden att ta hänsyn till, och för en eventuell svensk medverkan i Schengensamarbetet är den frågan av stor betydelse. Detta är naturligtvis inte bara ett svenskt intresse utan ett gemensamt nordiskt. Här är ett problem att de nordiska länderna som bekant har valt olika vägar i det europeiska integrationsarbetet. Sverige, Finland och Danmark är med i EU medan Island och Norge står utanför. Danmark har dessutom aviserat önskemål om att inträda i Schengensamarbetet. mars i år kan komma att innebära problem för de nordiska länderna.

Härtill kommer att ett svenskt deltagande i Schengensamarbetet skulle innebära att den nästan 200 mil långa svensk-norska landgränsen blir en yttre gräns som skulle vara mycket svår att kontrollera och bevaka. Detta talar enligt min mening för en samnordisk lösning av frågan om Schengensamarbetet och den fria rörligheten för personer i Norden. En sådan lösning är uppenbarligen möjlig endast genom samverkan i en eller annan form mellan de nordiska länderna och Schengenländerna. Det är därför som de nordiska länderna också nu är på väg att gemensamt försöka finna en sådan lösning. Avslutningsvis vill jag tillägga att jag anser att Sverige faktiskt skulle direkt missgynnas av att stå utanför Schengensamarbetet, nämligen i den viktiga meningen att vi därmed skulle vara avskurna från de många positiva möjligheter som detta samarbete innebär när det gäller olika former för samverkan mot narkotikabrottslighet och annan grov internationell brottslighet. För mig är detta av avgörande betydelse, eftersom enligt min mening alla möjligheter att bekämpa denna sorts brottslighet bör tas till vara. Det är dessutom i dagsläget oklart när ett motsvarande samarbete kan komma till stånd inom EU. Schengensamarbetet framstår alltså inte bara som nödvändigt för att kunna behålla den fria rörligheten för personer i Norden utan också som ett viktigt hjälpmedel i den gemensamma europeiska kampen mot grov internationell brottslighet.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret som var långt och innehållsrikt. Jag tror att det kan bidra till den väsentliga, öppna debatt som det är angeläget att föra om några av dessa viktiga framtidsfrågor. Flera av dem är ju intimt sammankopplade med vårt medlemskap i EU. När vi söker oss fram efter arbetsformer tror jag att sådana här debatter kan vara en viktig del av riksdagens både prövning och sökande efter möjligt samråd i regeringens EU-arbete. Det vi diskuterar i dag är nämligen en mycket stor och avgörande fråga här i Sverige. Många av de opinionsundersökningar som jag har sett, vilka täcker olika europeiska länder och hela EU-området i stort, visar att medborgarna anser att det behövs mycket mer av samarbete i frågor som gäller narkotikabrottsligheten och den organiserade kriminaliteten. Då krävs det för Sveriges del en förändring av det politiska arbetet. Vi ser att nationalstaten helt enkelt är för begränsad. Därför måste vi söka oss ut på delvis nya arenor. Schengensamarbetet är frivilligt. Det är sju länder som nu ansluter sig den 26 mars. Ytterligare flera länder har meddelat sin avsikt att vara med, som justitieministern sade. Justitieministern är, vilket framgår av svaret, klart positiv till ett svenskt deltagande i Det är möjligt att hon och regeringen har rätt. Men det finns ytterligare frågor att ställa och ytterligare diskussioner att föra, tycker jag. Från mina utgångspunkter är Schengensamarbetets mest positiva sida att det kan bli ökad fri rörlighet också för medborgare och inte bara för varor, kapital och tjänster. Det är just den fria rörligheten för männsikor som än så länge är den stora minusposten. Schengensamarbetet handlar mycket om att man vid den yttre gränsen skall ha en sträng personkontroll. Man bygger upp ett system, Schengen informationssystem, och enligt de rapporter som jag har fått från olika håll är detta ett system som troligtvis kommer att fungera väldigt bra. Det kommer också att öka säkerheten vid den yttre gränsen när det gäller personer. Men detta har ju ingenting att göra med vad dessa personer för med sig, om de har gods eller narkotika med sig. Det skall alltså vara en strikt personkontroll. Det ser bra ut på papperet, men verkligheten ser annorlunda ut. Om man befinner sig vid gränsen, eller gränsnära som man säger i Tyskland, om man jobbar 30 km på den ena eller andra sidan gränsen eller i hela landet, som i Frankrike, går det inte att göra någon åtskillnad. Kontrollen av vad det är för slags människor som kommer in i landet måste utföras på samma gång och på ungefär samma sätt som kontrollen av vad det är för slags gods som tas in i landet. Annars blir ju priset för medborgarnas fria rörlighet en ökad fri rörlighet också för dem som levererar knark mellan länderna. Har man väl tagit sig in i ett land är man fridlyst. En sådan ordning kan i alla fall jag inte acceptera. Jag skulle vilja att justitieministern säger något mera om den svenska hållningen. Då kommer vi in på tullens arbete. Jag menar att kontrollerna måste gå hand i hand. Därför undrar jag om det är så klokt att hålla fast vid att allt arbete skall ske vid gränsen, eller om det är dags för regeringen att utvidga kontrollen så att man kan tala om en gränsnära kontroll, vilket är bakgrunden till en av mina frågor. Eller skall man kanske införa en selektiv kontroll i hela landet, som bygger på att det görs ett ingrepp vid någon form av misstanke? På kontinenten pratar man framför allt om de yttre hoten. Det är klart att de är oerhört viktiga. Vi får in väldigt mycket narkotika från t.ex. Baltikum, Polen samt Central och Östeuropa. Budapest och Prag är viktiga omlastningshamnar. Hela Turkiet är som en öppen hamn för narkotikahandel, likaså Spaniens kust mot Nordafrika. Jag vill då fråga justitieministern om regeringen anser att man har byggt ut förstärkningen vid de yttre gränserna så pass mycket att det är tämligen riskfritt - så riskfritt det nu kan vara - för Sverige att ansluta sig till Schengenavtalet. De inre hoten måste man också diskutera. Det skiljer sig en del när det gäller narkotikapolitik. Skulle Italien ansluta sig fullt ut till Schengenavtalet får vi kanske problem med den italienska maffian. T.ex. Holland har en mycket liberalare narkotikapolitik. Det finns kanske 1 miljon heroinmissbrukare i Spanien. Allt detta finns redan inom Schengensamarbetet. Vilka ansatser gör den svenska regeringen för att verkligen försöka få till stånd en samsyn och föra fram den svenska linjen visavi övriga Schengenländer och EU-länder när det gäller den restriktiva narkotikapolitiken? Jag tror att vi annars binder ris åt vår egen rygg. Vi måste se polis och tull på samma gång.

Fru talman! Jag tycker inte att vi behöver fördjupa oss särskilt mycket när det gäller gränskontrollen när vi talar om Schengensamarbetet. Utgångspunkten är att det inte sker någon förändring i förhållande till nuläget av våra möjligheter att bedriva gränskontroll. Där råder det fortfarande något slags oklarhet. Man tror att Schengensamarbetet skulle kunna leda till sämre möjligheter för Sverige att vid gränserna bevaka att inte narkotika, olagliga vapen och annat kommer in i landet. Så är det alltså inte, och låt oss ha det klart för oss. Schengensamarbetet innebär ingen försämring i fråga om möjligheterna att utöva gränskontroll. Scengenavtalet innebär inte heller några förändringar i förhållande till tullens möjligheter att arbeta även på ett bredare område än vid själva tullgränsen. Redan i dag har tullen möjlighet att arbeta på ett betydligt större område. Det kommer alltså inte att ske några förändringar där. När det gäller möjligheten att bekämpa och beivra bl.a. narkotikabrott innebär Schengenavtalet bara en ökad möjlighet på grund av det samarbete som förutsätts i avtalet. Beträffande inställningen till olika brott - det är då narkotikabrotten som är de intressanta - finns det av naturliga skäl en stor tveksamhet i Sverige i fråga om en del andra länders allvarliga insikt om betydelsen av att man bekämpar denna brottslighet. Mot bakgrund av att jag tycker att det är väldigt viktigt att få ut den här informationen behandlade jag väldigt utförligt i mitt svar vad Scengenavtalet innebär när det gäller ställningstagande mot den typen av brottslighet. Helt otvetydigt innebär Schengenavtalet att länderna förpliktar sig att med mycket starka medel bekämpa narkotikabrottslighet. Vad detta borde leda till för slutsatser i länder som Nederländerna vill jag inte uttala mig om. Låt oss se hur dessa länder agerar. Vad vi har att utgå ifrån är ju det som har sagts i avtalet, och från våra utgångspunkter är detta mycket tillfredsställande. När det gäller den nordiska passfriheten vill jag säga till Marianne Andersson att det inte råder något tvivel om att statsministrarnas gemensamma uttalande i Reykjavik innebär att en förutsättning för Schengensamarbetet är att vi kan bibehålla den nordiska passfriheten. Det nordiska samarbetet har varit oerhört värdefullt - det är vi nog alla överens om - och det är någonting som vi måste värna om. Vi kan på det här stadiet konstatera att det hos Schengenländerna finns en klar förståelse för detta ställningstagande från de nordiska ländernas sida. Vid ett ministermöte den 24 mars kommer den här frågan att diskuteras, och då kommer vi förhoppningsvis också att få svar på hur man skulle kunna lösa problematiken när det gäller Schengenavtalet och de nordiska länderna. Frågan om vad som händer den 26 mars, när det uppstår en yttre gräns mellan Schengenländerna och de nordiska länderna, granskar vi i en arbetsgrupp, där vi målar upp olika situationer; konsekvenserna blir litet olika beroende på Danmarks ställningstagande. Det är mycket värdefullt att i detta sammanhang kunna notera att Tyskland - mot bakgrund av att Danmark avser att gå med i Schengensamarbetet - har förklarat att man kommer att avvakta med att införa alla de åtgärder som annars skulle vara naturliga i förhållande till Danmark med tanke på den gräns som finns mellan Tyskland och Danmark. Den sista frågan gällde om vi skulle kunna tvingas att ändra våra straffprocessuella regler, t.ex. när det gäller att beivra brottslighet. Jag vill då åter hänvisa till det som jag sade i mitt svar, nämligen att Schengenavtalet inte innebär några förpliktelser att ändra den typen av lagstiftning. Det är helt och hållet vårt avgörande om vi skulle vilja skärpa vår lagstiftning i något avseende eller förändra den på annat sätt. Det är helt och hållet ett svenskt ställningstagande.
Fru talman! Jag tackar för de ytterligare förtydliganden som justitieministern gjorde. En interpellationsdebatt skall ju kunna vara upplysande för dem som lyssnar och för dem som sedan har möjlighet att läsa protokollet. Jag skulle då vilja inrikta mig på frågan om de yttre gränserna. Finns det någonting som är speciellt i Schengensamarbete så är det detta. Visionen är ju att man när detta är genomfört skall kunna starta sin bil eller stiga på ett plan i Lissabon och åka ända upp till Arvidsjaur på samma sätt som när man nu gör en inrikes resa; det skall vara mera "inrikes" än EU hittills har lyckats åstadkomma. För mig är detta en oerhört positiv idé. Det är en av de bärande tankarna att det kanske kan växa fram ett medborgarnas Europa. Men då är ju kampen mot bl.a. kriminalitet av fundamental betydelse för alla medborgare i hela världen. Frågan är då: Hur kommer det att gå till vid de yttre gränserna? Vad är det för tidsplan vi talar om här? Dessa sju länder sätter i gång sitt samarbete nu - det må vara hänt; det tror jag vi klarar. Men vad talar vi om för tidsplan för Sverige? Har vi några funderingar om när ett svenskt, förhoppningsvis ett nordiskt, deltagande i Schengensamarbetet skulle vara möjligt? Vi behöver en sådan tidsplan så att vi hinner förbereda oss väl, framför allt när det gäller de yttre gränserna. De rapporter jag har fått från olika länder och olika människor som jag har talar med, framför allt i Storbritannien, Tyskland och Holland, är att de som har gjort mycket när det gäller de yttre gränserna framför allt är tyskarna - det gäller då gränsen mot Polen. Enligt uppgift rör det sig om ungefär 2 500 tjänster. Dessutom jobbar man mycket med hjälp och stöd åt Polen att bygga upp en apparat som fungerar. Men där den gamla muren mellan öst och väst stod är det fortfarande oerhört djupa hål. Jag tycker att det skulle kännas mycket otryggt om vi inte hittade en organisation och ett samarbete som förstärkte den yttre gränsen. Finns det något inbyggt i den tullunion som EU nu har bestämt sig för att ha med Turkiet, något som liknar de Europaavtal som EU har med en del centraleuropeiska länder vad gäller samarbete på narkotikasidan och även vad gäller övrig gränsöverskridande kriminalitet? Jag tror att Schengensamarbetet kanske - regeringen verkar ju helt inne på den linjen, och jag hoppas att ni har rätt - kan utvecklas till ett yttre skydd mot narkotika och annan kriminalitet, och att det även kan medverka till förverkligandet av visionen om medborgarnas Europa. Alltså: någonting mer om de yttre gränserna, snälla justitieministern!

Fru talman! Vår bedömning är att vi har mycket goda förutsättningar att uppfylla kraven på Sverige och de nordiska länderna att upprätthålla ett högt skydd vid de yttre gränser som kan bli aktuella. Det finns ett samarbete mellan de nordiska länderna som kommer att underlätta en anpassning. Detta är det som skiljer de nordiska länderna från en del andra länder. Anledningen till att t.ex. Italien och Grekland inte kan vara med från början trots att de är med i Schengenavtalet är just att man har gjort bedömningen att de inte har möjlighet att uppfylla förutsättningarna för den yttre gränskontrollen. När det gäller vilken tid vi har på oss att få det här att fungera kan vi helt enkelt utgå från den tid som vi kommer att ha att få fram en ratifikation av den här konventionen. Erfarenhetsmässigt vet vi att det tar ungefär ett år. Det kan gå fortare, men om vi som exempel tar Österrike, som har hunnit litet längre, så ser vi att det handlar om ungefär den tiden. Sverige är frågeställningar som ingår i de överväganden som arbetsgruppen har att ta ställning till. Arbetsgruppens arbete är en betydelsefull förberedelse av ministermötet den 24 mars. Till dess bör det åtminstone finnas ett underlag som gör det möjligt att se hur de olika alternativen och konsekvenserna ser ut, så att det finns ett underlag för att bedöma möjligheten att komma vidare.
Fru talman! Bara ytterligare någon minut! Det vore bra om den arbetsgrupp som finns kunde leverera något offentligt material, så att man kan se hur de olika Schengenländerna har byggt upp skyddet av yttre gränser. Jag har vissa möjligheter till insyn vad gäller den yttre gränsen, bl.a. där den gamla muren mellan öst och väst gick. Där är det vidöppet - man talar i FN:s narkotikabyrås rapport helt öppet om att Budapest och Prag är omlastningscentraler för narkotika som kommer från Latinamerika och skall in i Västeuropa. På vilket sätt innebär Schengen att det byggs upp ett skydd? Jag vill se mer av det. Jag vill också att Sverige tillsammans med sina bundsförvanter i de här frågorna engagerar sig för att driva på. Man kanske kan utveckla samarbetet vad gäller ansvaret för de yttre gränserna. I dag är det någon form av Svarte Petter - varje land vill flytta den yttre gränsen bort från sig, eftersom det är landet självt som har ansvaret för den yttre gränsen. Man kan kanske tänka sig någon form av utvecklat samarbete där. Detta är, som jag ser det, den springande punkten. Det andra är, som justitieministern har varit inne på, säkert områden där vi kan förnya vår politik och förbättra den. Ett medlemskap i Schengen kan kanske innebära att vi förstärker våra möjligheter att hålla uppe garden mot den grova narkotikabrottsligheten. Men det tillstånd som Schengenländernas yttre gräns i dag befinner sig i inger i varje fall inte mig fullt förtroende.
Fru talman! Eftersom Widar Andersson ställde en fråga, måste jag svara på den. Jag tycker dock att vi har kommit mycket långt in i en detaljdiskussion som är litet svår att föra på det här stadiet. Det finns krav på de yttre gränserna för Schengenländerna. De länder som nu låter Schengenavtalet träda i kraft har gjort bedömningen att de uppfyller de krav som ställs på dem när det gäller skyddet av de yttre gränserna. De två länder som inte omedelbart låter avtalet träda i kraft handlar så på grund av att de inte uppfyller kraven. Det är klart att även Schengenländerna undrar över hur det kommer att fungera och om man t.ex. kommer att vara nöjd med varandras kontroll. Det kommer att göras en utvärdering och uppföljning. Redan efter några månader avser man att se över vilka effekter avtalet har fått. För vår del måste vi alltså överväga vad som behöver göras i Sverige, beroende på vilken yttre gräns vi får. Vi har naturligtvis intresse av, även i det här sammanhanget, att den yttre gränsen inte går mellan Norge och Sverige utan ute i Atlanten. Det är dessutom inte bara ett svenskt intresse. Det ligger i alla Schengenländers intresse.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att djur i Sverige behandlas i enlighet med djurskyddslagstiftningen och om jag är beredd att ta initiativ till en ändring av 25 § djurskyddsförordningen, så att operativa ingrepp utförda utan bedövning förbjuds, t.ex. kastrering av smågrisar yngre än fyra veckor och kupering av svans på lamm yngre än en vecka. Slutligen frågar Gudrun Lindvall om jag är beredd att ta initiativ till översyn av påföljderna för brott mot djurskyddslagen i avsikt att skärpa dessa. Djurskyddsfrågor intresserar och engagerar människor i hög grad och är viktiga från etisk synpunkt. Sverige har en av världens mest långtgående djurskyddslagstiftningar och betraktas ofta som ett föregångsland på området. En fungerande djurskyddslag förutsätter en fungerande tillsyn. Riksdagens revisorer har vid sin granskning av djurskyddsfrågor funnit att det finns flera problem vad gäller tillsynen. Enligt revisorerna är djurskyddstillsynen lågt prioriterad av kommunerna, och alltför många inspektörer har svårt att uppehålla tillräcklig kompetens. Riksdagen har med anledning av jordbruksutskottets betänkande och revisorernas förslag fattat beslut i frågan. Beslutet innebär att riksdagen förutsätter att regeringen återkommer med förslag om ytterligare åtgärder som kan anses erforderliga om handläggningen av djurskyddsärenden inte uppfyller de grundläggande kraven och ambitionerna i djurskyddslagen. För egen del anser jag att det är allvarligt att nuvarande tillsyn inte är tillfredsställande. För att kunna förbättra djurskyddstillsynen behövs emellertid ytterligare underlag. Därför arbetar vi i Jordbruksdepartementet för närvarande med att utforma ett direktiv till en utredning som bl.a. skall få i uppgift att redovisa och utvärdera hur den lokala djurskyddstillsynen fungerar och mot bakgrund härav lägga fram förslag till de förbättringar som behövs för att få en väl fungerande djurskyddstillsyn. Vidare skall en utvärdering av försöksverksamheten med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn enligt djurskyddslagen göras. Utredningen skall även överväga ansvarsfördelningen mellan centrala, regionala och lokala myndigheter. Likaså är det förbjudet att kupera svans på lamm som är äldre än en vecka. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter skall den som utför kastrering av gris ha sådana kunskaper att ingreppet kan ske på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt. Vid ingreppet skall god hygien iakttas, och de instrument som används vid ingreppet skall vara anpassade för ändamålet. Kastrering av svin skall utföras så att såret dränerar väl och inte förorsakar infektioner. Anledningen till kastreringen är att köttet luktar och smakar illa om ingreppet inte utförs. För närvarande pågår forskning bl.a. vid Köttforskningsinstitutet med hangrisar som inte kastreras. Målet med forskningen är att identifiera och neutralisera de ämnen som gör att köttet smakar och luktar illa. Enligt djurskyddslagen kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna dömas till böter eller fängelse i högst ett år. I förhållande till bestämmelserna i den gamla lagstiftningen har straffet för brott skärpts genom att fängelse kan utdömas. En utvidgning av det straffbara området har också skett genom att oaktsamhet medför straffansvar. Vidare följer av regler i brottsbalken att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet misshandlar, överanstränger, vanvårdar eller utsätter djur för lidande kan dömas för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Regeringen har inte för avsikt att ändra nuvarande regler för straffpåföljd.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Bakgrunden till min interpellation är ett inslag i Norra Magasinet, där man påvisade att djurskyddslagen tyvärr inte efterlevs här i Sverige. Detta rimmar mycket illa med den LRF-kampanj som för närvarande pågår och som har devisen På väg mot ett av världens renaste jordbruk. Djurskyddslagen är inte bättre än dess efterlevnad. De bilder vi kunde se i Norra magasinet visade att skillnaden mellan det man säger och det man gör ibland är skriande stor. Jag anser att det är viktigt att vi nu, när vi gått in i EU, har en djurskyddslag som efterlevs. Skall vi vara en nation som går före får det inte vara så att vi tvingas säga att vi har en lag på papperet men att det i verkligheten ser annorlunda ut. Det är alltså ytterst väsentligt att vi i Sverige ser till att djurskyddslagen blir så bra som den skulle kunna vara om den följdes. Många veterinärer kan vittna om att djurhälsan inte alls är så bra som man tror. 90 % av alla slaktsvin har haft lunginflammation, och 60 % har haft magsår. Detta beror naturligtvis på miljön i stallarna och på den stress som djuren utsätts för när de är många på samma ställe - stressen är så stor att djurens hälsa tar stryk. När det gäller kor diskuterar vi ofta höga celltal på grund av vilande mastiter. Vi har också en antibiotikadebatt, där man på veterinärhåll börjar ställa sig frågan vad som egentligen händer med en antibiotika som används. Den syntetiska antibiotikan som används är mycket svårnedbrytbar. Den går ut i naturen, och vad som händer med den där har vi ingen aning om. Risken är naturligtvis att vi får resistenta stammar av olika bakterier. Sådana finns på många håll i världen. I Sverige är vi än så länge förskonade, och om vi skall vara det även i framtiden måste vi ha en restriktiv användning av antibiotika. Det är precis som Margareta Winberg säger att många människor känner en stor avsky inför den här djurhanteringen hos ett fåtal bönder. Djurhanteringen är där så dålig, att man helst skulle vilja bli vegetarian. Många har ringt och frågat vad man gör här i Sverige när man upptäcker att man inte kan lita på bönderna. Har jordbruksministern tillräckligt mycket engagemang för att gå in och bryta den här utvecklingen och se till att vi får en djurskyddslagstiftning som faktiskt följs? Jag kan inte säga att jag är nöjd med de svar som jag har fått. På min första fråga om vilka åtgärder Margareta Winberg är villig att vidta nu får jag svaret att man vill tillsätta en utredning. Det är ett typiskt politikersvar. Det intressanta är att det redan finns en färdig utredning. Utredningsbetänkandet Djurskyddstillsyn kom i januari 1995 från Jordbruksverket. I direktiven stod att utredningen skulle utarbeta konkreta förslag till hur godtagbara tillsynsmodeller kan utformas och lägga fram förslag om hur samarbetet mellan djurskyddsorganisationer på lokal, regional och central nivå skall kunna uppnås. Vidare skulle utredningen utarbeta förslag till projektinriktad djurskyddstillsyn, utarbeta förslag till regional kursverksamhet för lokal tillsynspersonal och att bevaka utbildningsfrågor för berörd tillsynspersonal. Det precis dessa frågor som Margareta Winberg tänker tillsätta en utredning för. Detta material finns alltså, och nu gäller det att ta nästa steg. Hur skall vi gå vidare, och skall vi se till att tillsynspersonalen har en riktig utbildning? Många av förslagen i det här utredningsbetänkandet är mycket bra. Min följdfråga blir: Kommer dessa förslag snabbt att läggas fram av regeringen eller tänker man göra om utredningen? Anser Margareta Winberg att de som gjort den här utredningen inte har gjort ett fullgott jobb? Jag anser som sagt att det finns mycket i det här betänkandet som är bra. Från många håll har hävdats att kastrering och andra operativa ingrepp på djur inte får ske utan bedövning. Det frågan diskuterades mycket i samband med debatten om förbud mot kupering av valpar. Ett av skälen härtill var att nerverna hos unga däggdjur är mycket väl utvecklade. Djuren känner smärta, och smärtförnimmelserna är mycket påtagliga. Den som själv fött upp och sysslat mycket med djur vet att nyfödda djur är mycket känsliga, något som kanske gör deras möjligheter till överlevnad större. Men det innebär också att operativa ingrepp känns - de gör ont. Detta var ett av skälen till att vi förbjöd kupering av valpsvansar i Sverige - ett förbud som jag välkomnade. Av samma skäl bör man förbjuda kupering av lammsvansar. Lammet behöver precis som hundvalpar den här lilla stumpen för att kunna signalera till sin mamma att man är liten. Lammet har känsel på precis samma sätt valpen. Vid kupering går man in mellan kotor och skär i ryggmärgen. Detta är en rätt omfattande operation. Jag kan inte se någon som helst anledning till att en sådan operation skall få utföras utan bedövning. Som svar på min fråga om kastrering av smågrisar får jag en lektion av Margareta Winberg om varför man gör det. Det visste jag redan tidigare. Frågan är om kastreringen måste göras utan bedövning. Man brukar säga att grisarna sprattlar mest därför att man håller fast dem. Men så är det naturligtvis inte. Tidigare sade man också att kalvarna vid avhorning sprattlar inte därför att det gör ont utan därför att man håller fast dem. Men erfarna bönder kan tala om att ifall man avhornar med bedövning, står kalven faktiskt still även om man håller fast den. Den reagerar bara litet grand på röken. Om avhorningen sker utan bedövning, blir det ett fruktansvärt sprattlande därför att det gör ont. På samma sätt är det naturligtvis med kastreringen av smågrisar. Det gör ont när man sätter skalpellen i dem. Det skulle vara så enkelt att bestämma att sådana här ingrepp måste ske med bedövning. Det finns i dag en salva - Emblasalvan gjord på xylocain, som gör att man mycket enkelt kan utföra sådana här operationer med bedövning. Det här är, Margareta Winberg, en förbättring som mycket väl skulle kunna genomföras i djurskyddslagen. Jag har ett par följdfrågor: Vilket krav på utbildning för tillsynspersonal vill Margareta Winberg införa? Kan Margareta Winberg tänka sig att förbjuda enkla operativa ingrepp som utförs utan bedövning?

Fru talman! Jag kanske inte behöver använda alla mina minuter. Som jordbruksministern redovisar har vi en bra djurskyddslag i Sverige. Jag håller fullständigt med Gudrun Lindvall om att det är viktigt att vi lever upp till den och att vi också via djurskyddslagen kan visa att vi är föregångare när det gäller förändringar som har med EU-medlemskapet att göra. Under förhandlingarna fick vi ju inte några definitiva egna regler. Vi har fått ett antal övergångsbestämmelser när det gäller antibiotika, kadavermjöl, svinpest osv. Jag har också förstått och sett att jordbruksministern har ett stort engagemang i EU bl.a. beträffande djurtransporterna; det ämnet kommer upp i nästa interpellation. Jordbruksministern har mitt fulla stöd att driva den frågan hårt. Att införliva EU:s jordbrukspolitik, inte bara när det gäller djurskydd, innebär en stor omställning för oss här i riksdagen men också för det svenska jordbruket. Därför finns det anledning att löpande ta upp det som händer i landet och i EU till diskussion här i kammaren. Det har kommit till min kännedom att det kommer att vara svårare för oss ledamöter att under våren få svar av jordbruksministern i frågedebatterna. Därför har jag en fråga: Kommer jordbruksministern att ha tid att delta i riksdagens frågestunder under våren? Jag vill ha besked om det här. Jag tror nämligen att det är viktigt för oss som jobbar med dessa fågor. Fru talman! Det egentliga syftet med att delta i den här interpellationsdebatten var att jag ville ställa den frågan. Därför hoppas jag att jag får svar på den.
Jag har erbjudit jordbruksministern och andra som ofta är i Bryssel på tisdagar att i stället svara på frågor på torsdagar.
Fru talman! Det var svaret på Maggi Mikaelssons sista fråga. Självfallet kommer jag att använda mig av detta erbjudande. En följd av EU-medlemskapet är att många tisdagar tyvärr går bort. Jag skall gå över till Gudrun Lindvall. TV programmet Norra magasinet har väckt en stor upprördhet. Under mina år som politiker har jag aldrig fått så många reaktioner från människor genom brev, telefonsamtal och möten på gator och torg som efter detta program. Det här berör folk mycket djupt. Det finns dock av två skäl anledning att nyansera bilden litet grand. Det ena är att de bönder som inte följer djurskyddslagen inte är i majoritet. Man får lätt ett annat intryck. Det andra är att flera av de exempel som togs upp i Norra magasinet är gamla exempel. Man fick t.ex. föreställningen att en förtroendevald inom LRF fortfarande var förtroendevald och missskötte djuren. Han fick ganska omgående sparken från sitt uppdrag och är alltså inte längre förtroendevald. Det han gjorde när det gällde avhorningen var direkt kriminellt, eftersom den inte får utföras på det viset. Gudrun Lindvall talar mycket om grisarna och t.ex. lunginflammationen. Det är ett stort problem. Det är också klarlagt att flertalet grisar någon gång under livet utsätts för luftvägsinfektioner. Experterna bedömer emellertid att dessa infektioner är lindriga och inte påverkar grisens allmäntillstånd. Den uppgift som förekom i Norra magasinet om att 90 % av landets alla grisar har haft lunginflammation är inte korrekt. Men jag menar därmed inte att man skall acceptera att flertalet grisar under sin uppväxttid har luftvägsinfektioner. Det måste vi självfallet komma till rätta med. Sedan flera årtionden har detta ägnats stor uppmärksamhet inom den veterinärmedicinska forskningen. Syftet med den forskningen är att man skall förhindra och begränsa infektionens uppkomst, utbredning och omfattning. Det bedrivs forskning, utveckling och utredningsarbete, bl.a. hos Svenska djurhälsovården i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt. För att förbättra grisarnas situation arbetar Svenska djurhälsovården bl.a. med att pröva nya stallmiljöer och uppfödningsformer, t.ex. enhetsstall. Jag tror att det är mycket viktigt för att man skall komma till rätta med det som vi båda upplever som problem inom detta område. Huruvida mitt engagemang sträcker sig så långt att det blir något resultat får framtiden utvisa. Jag tycker emellertid, precis som Gudrun Lindvall, att detta är oerhört viktiga frågor. Om vi inte kan sopa rent framför vår egen dörr är det svårt att komma till Bryssel och kräva att andra skall göra det. Gudrun Lindvall talade också om kastreringen av hangrisar. Det är ett problem. När man ser dessa bilder blir man självfallet illa berörd. Problemet är att det slaktas ungefär 3 miljoner grisar varje år. Hälften av dem är hangrisar. Konsumenterna anser att köttet smakar och luktar illa om dessa grisar inte kastreras. Det må vara rätt eller fel, men det är en konsumentsynpunkt. I praktiken skulle det vara svårt att kräva att veterinärer skulle utföra det här ingreppet. Den salva som Gudrun Lindvall talar om är en möjlighet som övervägs. Det är ännu inte riktigt klart om den verkligen hjälper eller om den bara bedövar på ytan. Men det går inte att tro att vi kan ge en ordentlig bedövning nu, eftersom det kräver en veterinärinsats. Det är i praktiken omöjligt, både ekonomiskt och på annat sätt. Jag känner till den här utredningen. Självfallet blir den ett jättebra underlag när vi nu går vidare. Vi vill göra en litet bredare utredning. Det betyder inte att den skall ta flera år. Den skall ske nu. Det blir en enmansutredning som använder Jordbruksverkets utredning som grund men har en litet bredare ansats, t.ex. när det gäller fördelningen mellan myndigheter på central, regional och lokal nivå. Inom kort kommer ett förslag från Jordbruksverket när det gäller lammen. Kuperingen utförs i en liten skala och är smärtsam. Det finns ingen anledning att tillåta den. Därför kan vi förutse ett förbud.
Fru talman! Jag hoppas att det finns ett engagemang som gör att det kan hända någonting. Jag tror nämligen precis som Margareta Winberg att konsumenterna, när de köper svensk mat, vill vara säkra på att djuren har fötts upp på ett bra sätt. Konsumenterna vill tryggt kunna lita på att det har varit den bästa djuruppfödningen. Det kan de inte i dag. Jag vet att de flesta bönder inte ägnar sig åt den här sortens djuruppfödning. Jag vet också, Margareta Winberg, att upprördheten efter detta program var mycket stor i bondeleden. Det finns många bönder som verkligen tar djurskyddslagen på allvar. Men det är inte de bönderna vi diskuterar i dag. Vi diskuterar de bönder som inte tar lagen på allvar. Jag har jobbat ganska mycket i lantbruket. Vissa avtrubbas efter ett tag. Den här avtrubbningen finns alltid. För att man skall komma till rätta med den måste det finnas ett tryck från oss politiker och konsumenter. Jag menar att vi måste utöva det trycket. Därför är jag litet besviken över svaret. Jag tycker nämligen att jordbruksministern i det här svaret sviker de bönder som är bra. Jag tror att många bönder som faktiskt följer djurskyddslagen förväntar sig att jordbruksministern och vi politiker skall tala om för de bönder som inte gör det att det är dags för skärpning; annars blir det bassning. Det gäller framför allt när vi går ut i EU. Det finns en stor konkurrens av livsmedel från andra håll, och om det svenska jordbruket skall kunna göra sig gällande handlar det bl.a. om vår trovärdighet. Djurskyddsaspekterna och djurskyddslagen utgör en stor del av trovärdigheten. Därför måste jag säga att jag är mycket besviken över svaret. Jag önskar att jordbruksministern hade gått längre. Tillsynen i kommunerna varierar enormt. Jag själv kommer från Södertälje kommun. Där var tillsynen god. Vi var ute på lantbruken. Vi gjorde en sammanställning över vilka gårdar som fanns och vilka möjligheter som fanns att bedriva djurtillsyn. Vi hade alltså en väl fungerande tillsyn. I den rapport som nu har kommit från Jordbruksverket diskuteras också samverkan mellan kommunen och länsstyrelsen, samverkan mellan kommunen och veterinären, samverkan mellan kommunen och polisen - som är viktig när det har gått riktigt långt och illa - och samverkan mellan olika kommuner. Margareta Winberg! Jag menar att det som finns i den här rapporten - framför allt det som handlar om den kompetens som man kan kräva av de inspektörer som har hand om djurskyddstillsynen - är bra. Vi kan faktiskt se till att vi får i gång det här snabbt. En stor ny utredning gör bara att vi förhalar ärendet. Många förväntar sig att jordbruksministern aktivt skall verka för det här, framför allt med tanke på EU. Det finns ett hot. Många bönder kan se att det går bra att slarva, att politikerna inte reagerar så mycket. Då börjar man kanske tumma på det som vi i dag kämpar för skall efterlevas. Det vore mycket olyckligt.
Fru talman! Jag förstår egentligen inte vad vi inte är överens om. Jag tycker att Gudrun Lindvall tar till storsläggan i onödan. Hon säger att hon är mycket besviken över svaret. I svaret säger jag att vi är medvetna om det här problemet. Vi skall inte tillsätta en ny stor utredning, som Gudrun Lindvall sade. Jag sade själv att det inte skulle bli någon stor utredning utan en snabb utredning som har Jordbruksverkets rapport som grund och sedan försöker svara på ytterligare frågor som inte är besvarade i Jordbruksverkets utredning. Jag förstår inte vad Gudrun Lindvall mer önskar sig. Vi kommer inte fram snabbare, och det kanske är så att saken vinner på att vi nu är grundliga och både använder Jordbruksverkets rapport och får svar på de frågor vi ytterligare har att ställa. Om det skulle råka ta ett halvår till, i värsta fall, vinner ändå saken på att vi gör en litet större och bredare ansats. Självklart säger jag till bönderna att de skall följa lagen, basta - precis så! De bönder som inte följer lagen skall straffas för det. Jag har redovisat straffsatserna. Det är ganska ordentliga straffsatser. Att bryta mot bestämmelser med uppsåt eller av oaktsamhet ger böter eller fängelse i högst ett år. Det är en skärpning och en utvidgning av det straffbara området, i och med att man tagit in oaktsamhet. Vid oaktsamhet, misshandel, överansträngning eller vanvård som utsätter djur för lidande döms man för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år. Det kan man jämföra med påföljder för våldshandlingar mot människor. Ringa misshandel mot människor ger böter eller sex månaders fängelse. Misshandel ger fängelse i två år. Våldtäkt ger fängelse två till sex år. Sexuellt umgänge med barn ger fängelse i högst fyra år. Vi har tittat på detta och tycker att den skärpningen av lagen som är gjord är rimlig i förhållande till bl.a. straffsatserna för motsvarande handling mot människor.
Fru talman! Det jag är mest besviken på är att inte Margareta Winberg kan ge en förespegling om att vi kan ändra de enkla operativa ingreppen till att ske med bedövning. Det finns i dag möjligheter att göra enkla operationer med bedövning utan att anlita veterinär. Vi har t.ex. Emblasalvan, som fungerar ganska bra, framför allt när det gäller kastrering av grisar, eftersom de snitten är ganska ytliga. Det finns inte så mycket hud i vägen till det man skall åt, nämligen pungen. Det är ganska tunt, och Embla-salvan borde kunna fungera alldeles utmärkt, framför allt på en ung gris. Att man kastrerar grisar är inte det vi diskuterar, Margareta Winberg, utan att det sker utan bedövning. Jag tycker att det skulle vara en utmärkt skärpning av lagen. Det skulle också följa det vi sagt när det gäller valpar, att man inte får kupera över huvud taget. Jag är glad att Margareta Winberg säger att vi eventuellt skall ta bort att man får kupera svansar på lamm. Jag vet att ganska få bönder gör det - anledningen till detta är att det inte behövs speciellt ofta. Det är en ganska onödig möjlighet som egentligen inte behöver finnas. Jag inser att problemet är mycket större när det gäller kastrering av gris. Problemen med hanteringen av smågrisar är att de är så många. Därför kommer grisar lätt att hanteras litet illa. Det finns många i stallarna, det händer mycket, man har inte riktigt kontroll på det. Därför skulle jag vilja att vi skärper lagen då det gäller slaktsvin och smågrisar. Ofta är det grisarna som mår sämst i den svenska djurskyddshanteringen. Om vi kräver att det skall vara smärtlindring vid kastrering av smågrisar är det en signal till de bönder som har grisuppfödning i stor skala att vi kommer att se till att skärpa kraven. Många grisar har det bra i Sverige. De finns ofta i mindre stallar. Det är i de stora stallarna, där det finns många grisar, som man får problem också med lunginflammationen. Siffran att ungefär 90 % någon gång i sitt liv mer eller mindre har haft lunginflammation har jag fått bekräftad från veterinärhåll som anser att det är en riktig uppgift. Jag har talat med en veterinär som jag anser vara kompetent på området, och därifrån har jag också uppgiften att grisar stressas så mycket att ungefär 60 % någon gång i sitt liv har haft magsår. Vi kanske skulle titta litet extra på problemen med grisarna, Margareta Winberg. Om man gör det hoppas jag att vi skärper kraven. Det går att göra, och det skulle vara en mycket god signal. Jag tror också att det skulle lugna många konsumenter. Om de känner att vi inte skärper djurskyddslagen och ser till att den efterlevs, då blir det konsumenterna som får ta makten och tala om för de svenska bönderna att man inte längre accepterar det här. Det kommer kanske att innebära att man överväger vilka produkter man säljer. Det vore för det svenska lantbruket en mycket dålig utveckling.
Fru talman! Vi tittar litet extra på grisarna. Vi håller på mycket med den här frågan just nu. Vi har fått bekräftat av revisorerna och riksdagen att tillsynen inte har fungerat. Därför tittar vi på detta, särskilt när det gäller grisarna. Vi skall ge en signal om smärtlindring vid kastrering, säger Gudrun Lindvall. Den signalen kan jag ge nu att sannolikt kommer man att kunna använda den här salvan. Vi har tillgång till vad jag förmodar är den bästa expertisen på det här området. Den säger till oss att detta ännu inte är färdigt. Men så fort det blir klart att denna salva är nog, att den räcker, så kommer vi självklart att skärpa kraven i enlighet med vad Gudrun Jag förstår inte vad man mer kan göra. Saker och ting tar tid. Det finns naturligtvis olika meningar inom veterinärexpertisen. Då får man väga ihop dem. Gudrun Lindvall säger att en av dem hon talat med hävdar att 90 % av grisarna har lunginflammation. Jag har Svenska djurhälsovårdens PM framför mig. Där står: Den uppgift som nyligen förekommit i debatten om att 90 % av landets slaktade grisar har lunginflammation är ej korrekt. Vi får väl leva med att det finns olika åsikter, men det enda vi kan göra är att lita till den främsta expertis i landet som står till vårt förfogande. Så fort vi får signaler om att det går att ta ytterligare steg då kan jag försäkra att vi kommer att ta de stegen.

Fru talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig om jag kan lova att vi skall slippa se grymma djurtransporter i Sverige i framtiden. Ann-Kristine Johansson har också frågat vad jag skall göra åt de svenska reglerna på detta område. Hon har vidare frågat vad jag skall göra för att få mina EU-kolleger att fatta ett beslut i den här frågan som förbättrar djurens villkor under transport. Låt mig först säga att jag lider lika mycket av att se djur behandlas illa som Ann-Kristine Johansson och alla de som skrivit till mig i denna fråga. Det är mycket angeläget att vi får till stånd en ändring av de missförhållanden vi vet förekommer vid vissa djurtransporter i Europa. I Sverige har vi en av världens strängaste djurskyddslagstiftningar och med stöd av den kan vi ingripa närhelst djur utsätts för onödigt lidande. I Sverige har vi inte den typ av missförhållanden vid djurtransporter som nu uppmärksammats på andra håll i Europa. Regeringens ambition är också att det inte skall få förekomma i Sverige vare sig nu eller i framtiden. Det är emellertid riktigt att nu gällande svenska bestämmelser om skydd av djur under transport inte är mer långtgående än EU:s nuvarande regler. I Sverige ankommer det på Statens jordbruksverk att med stöd av bemyndigande i djurskyddsförordningen utarbeta detaljerade föreskrifter om djurtransporter. Jordbruksverket har länge förberett detta arbete men avvaktat att EU:s gemensamma regler skulle antas. Eftersom detta tycks dröja har Jordbruksverket nu skickat ut sitt förslag på remiss. Förslaget innehåller bl.a. bestämmelser som begränsar transporttiden för slaktdjur inom Sverige samt också de intervaller inom vilka djuren skall vattnas och utfordras. När ärendet är färdigbehandlat skall det notifieras kommissionen. På den sista frågan är mitt svar att jag skall göra mitt allra bästa för att förmå mina EU-kolleger att fatta ett beslut i den här frågan som förbättrar djurens villkor vid transporter. Jag kommer under de närmaste veckorna att besöka flera av mina kollegor i södra Europa och skall då bl.a. ta upp den här frågan. Jag vill försöka få dem att se frågan från min synvinkel, men jag är naturligtvis också beredd att lyssna på deras argument. Några av dessa argument känner jag redan till. För många medlemsstater är det av stor ekonomisk betydelse att denna verksamhet får fortsätta. I södra Europa finns många stora slakterier och vissa regioner skulle drabbas av stor arbetslöshet om transporten av levande djur plötsligt upphörde. Andra medlemsländer är beroende av att få sälja sina djur till denna marknad. I botten på detta djurskyddsproblem ligger ett grundläggande strukturproblem som det kan ta tid att åtgärda. Frågan måste angripas från många håll samtidigt. Det är regeringens ambition att, parallellt med att vi arbetar vidare med djurskyddsfrågan, verka för att på sikt förändra denna struktur så att det i framtiden inte skall vara nödvändigt att frakta djur långa sträckor.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret och jag känner tillfredsställelse över att regeringen med ministern i spetsen driver den här frågan så pass hårt i Jag förstår att det finns olika synsätt på djurskyddet i Europa, från söder där man egentligen inte ser djur som levande varelser, till norr där vi i Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagar och sätter djurens hälsa och välbefinnande högt. Det är skrämmande bilder vi har fått se i TV på hur djur behandlas i Europa. Vi har sett kor, grisar, kalvar och nu senast hästar på väg till Italien. Man kan fundera på vilken kvalitet det blir på köttet. Vi som svenska konsumenter ställer höga krav på de livsmedel som säljs i butikerna och på köttet från djur som fötts upp och transporterats under drägliga förhållanden. Det här med EU och reglerna, eller snarare bristen på regler, är ett stort problem. Det handlar inte bara om djurskyddsproblem, utan det handlar också om strukturen på arbetsmarknaden, som ministern påpekade, och starka ekonomiska intressen. Jag har på den här punkten en fråga. Hur har ministern tänkt påverka sina kolleger i EU? Vilken tidsram kan det röra sig om innan beslut kan komma? Det är som ministern också påpekade i sitt svar att det i Sverige inte finns regler för hur långa transporterna får vara. Men Jordbruksverket har tagit fram direktiv som nu är ute på remiss. Det är bra att vi får de här föreskrifterna. Men i norra Sverige kan det ju bli ett stort problem när slakterier läggs ned och man tvingas transportera djuren långa sträckor, ibland upp till 35 mil. Det kan ju ta en hel dag. I vissa fall transporteras djur från söder upp till norr på grund av brist på slaktdjur och även avelsdjur. Hur kommer det att hanteras? Det är viktigt att föreskrifterna följs. Opinionen har också blivit så stark, även ute i Europa, där insikten kanske tidigare inte varit så stor om hur djuren egentligen har det och att köttet vi äter blir mycket godare om djuren behandlas väl ända fram till avlivningen. Svenska folkets opinion märks över allt. Butikerna vågar inte annat än att märka livsmedlen, och man börjar köpa närproducerat i mycket större utsträckning. Det här är bra, och jag hoppas verkligen att vi fortsätter påtryckningarna ordentligt. Kraven kommer absolut inte att minska, utan snarare växa här i Sverige, särskilt efter TV-programmen om svenska missförhållanden. Det handlar alltså om moraliska aspekter. Djur skall behandlas med respekt, bl.a. därför att vi konsumenter har rätt att kräva en anständig djurhållning, som är förutsättningen för bra mat. Jag håller med ministern om att det är viktigt att förändra strukturen, så att långa transporter inte skall vara nödvändiga. Jag hoppas att det gäller för Sverige också, eftersom vi har långa avstånd, och att slakterier läggs i glesbygden. Risken är att det bara finns storslakterier kvar.

Fru talman! Jag vill också tacka för svaret. Det fanns vissa positiva besked i det, men på vissa områden gav det anledning till oro. Det som är bra är att Jordbruksverket nu har utarbetat detaljerade föreskrifter om djurtransporter. Det är oerhört viktigt att vi i Sverige går före, visar vägen och skapar regler just för djurvänliga transporter. Det är en trovärdighetsfråga. Om vi går ut och kräver det här i Europa måste vi för att vara trovärdiga själva leva upp till de regler och tidsbegränsningar som vi kräver. En åttatimmarsregel för djurtransporter och slaktdjur är vad Jordbruksverket föreslår. Det är vad vi krävde i EU. Tyskland har nu fattat beslut om detta. Jag tycker att det är oerhört viktigt att detta sker också hos oss och sker snabbt. Enligt vad jag har förstått har Jordbruksverket föreslagit tidsbegränsningar för transporter av livdjur på mer än åtta timmar. Här är jag litet intresserad av hur jordbruksministern ser på det. Var det inte så, Margareta Winberg, att det var just en åttatimmarsregel för alla transporter - det var åtminstone vad som gick ut i massmedierna - som Sverige krävde inom EU? Det skulle vara bra med ett klarläggande på den punkten. Detta kommer tydligen inte att gälla livdjur i Sverige, och enligt min mening är det oerhört viktigt att vi driver åttatimmarsregeln för samtliga transporter i Det krävs naturligtvis också övriga insatser. Det är inte bara att sätta upp en regel. Det finns problem med de längre transporterna, bl.a. till Gotland och Norrland, som Ann-Kristine Johansson nämnde. Det är alltså strukturförändringar som behövs. Här behövs stöd till lokal produktion, stöd till lokala slakterier och stöd till lokal avel. Det borde vara ganska enkelt att ha den inriktningen, med investeringsinsatser och annat. Det skulle vara oerhört viktigt att få ut signaler om att det skall vara möjligt att få närproducerad mat. Det är en kvalitetsfråga, och det är vad som efterfrågas av konsumenterna. Det skulle också bli ett mindre sårbart produktionsmönster. Det skulle självfallet medföra en bättre hantering av djuren. Något som ger anledning till stor oro vad gäller Jordbruksverkets förslag, som är ute på remiss, är förslaget att vi skall anpassa oss till EU när det gäller dräktiga djur, nyfödda djur och nyförlösta djur. Förslaget innebär en klar försämring. Vi kan absolut inte acceptera det. Vi svenskar är ju väldigt lydiga; om EU har dragit upp riktlinjer följer vi dem till punkt och pricka, även om våra EU-kolleger inte gör det. Det är möjligt att vi inte har rätt att vägra att gå med på lagstiftning, men då får vi gå fram på frivillig väg och försöka få till stånd frivilliga överenskommelser med branschorganisationen. Det är den vägen som vi i så fall måste gå. Men jag skulle önska att Margareta Winberg gjorde ett uttalande om att vi på alla sätt måste undvika att försämra reglerna just för dräktiga, nyförlösta och nyfödda djur. Jag har en annorlunda uppfattning i fråga om det skall vara en åttatimmarsregel eller inte i EU. Jag vill självfallet ha den regeln. Men om vi inte får till stånd den, vilket vi inte fick nu senast, är det då bättre att blockera en kompromisslösning, som kanske går ut från en 12-15-timmarsregel? Det skulle vara betydligt bättre för djuren än de regler som gäller i dag, som innebär transporter på flera dygn. Djurvänner och producenter som jag har lyssnat på förespråkar en kompromiss på 12-15 timmar, då man anser att det skulle vara bättre än en blockering om vi inte får igenom åttatimmarsregeln. Målet måste givetvis vara en åttatimmarsregel. Men om det inte går är det min uppfattning att det är bättre med en kompromiss på vägen fram till det verkliga målet. Jag undrar om det inte är den vägen vi måste gå. Till sist upplever jag, precis som Ann-Kristine Johansson, att det i dag finns ett enormt tryck från konsumenterna, som vill välja mat från djur som är djurvänligt uppfödda, transporterade och slaktade. Då är det nödvändigt för konsumenterna att veta varifrån maten kommer samt med ursprungslandsmärkning. Vi vet att det är fråga om frivilliga överenskommelser med handeln. Men här behövs påtryckningar. Hur ligger det till? Kan jordbruksministern påskynda utvecklingen med kvalitets och ursprungslandsmärkning mer än vad som sker i dag?

Fru talman! Jordbruksministern! Sverige är ett av de länder som transporterar mest djur. Vi har transporter som går från Skåne till Norrland varje vecka. De har gått i åtta år, och enligt en annons har djuren aldrig klagat. Anledningen till att dessa transporter går kan vi naturligtvis diskutera. Det kallas definitivt inte slakttransporter, utan transport av livdjur. Detta är naturligtvis ett problem, därför att om vi får olika regler för transport av slaktdjur respektive transport av livdjur kommer vi inte att transportera mycket slaktdjur alls i det här landet, utan då kommer alla djur att heta livdjur. De kommer att leva en tid på den ort där de så småningom skall slaktas. Det blir väl en fråga om etik och moral hur länge djuren måste leva på den nya orten för att inte kallas slaktdjur när de kommer dit. Såvitt jag förstår av det nya förslag som har lagts fram är det 24-timmarsregeln som gäller. Jag menar att 24 timmar är för lång tid. Jag menar också att de regler vi har för livdjur och slaktdjur skall vara likvärdiga i tiden. Ett djur mår inte sämre av en transport till ett slakteri än av en transport till en ladugård - det förstår inte djuret. Det skall vara samma regel. Det skall inte finnas möjligheter för dem som transporterar att så enkelt gå förbi en bra bestämmelse. Om det skall vara åtta timmar för slaktdjur, skall samma sak gälla för livdjur. De transporter som går till Gällivare i Norrland från Skåne går naturligtvis därför att slaktpriset på nöt är ungefär 8 kr högre per kilo om man slaktar i Norrland än om man slaktar i Skåne. Men man slaktar inte de skånska djuren, utan de säljs som livdjur till ladugårdar, och det finns en rejäl omsättning av de norrländska djuren. De går alltså ganska snabbt till slakt. Såvitt jag förstår, går transporten från fredagskväll till i bästa fall söndagskväll, i sämsta fall måndagsmorgon, innan man är framme. Djuren står i transportvagnen hela tiden. Man måste göra rast därför att körschemat kräver det, men djuren kommer inte ut. Det finns ingen möjlighet till omlastning. Om vi skall få ett slut på det här måste de regler som införs vara tuffa.

Fru talman! Ann-Kristine Johansson pratade om de uppenbara missförhållanden som vi alla har blivit upprörda över och om hur man kan komma till rätta med dem. Jag anser att det bästa är att vi får gemensamma regler. Det gick inte att få sådana senast, och Sverige var ett av de länder som blockerade ett majoritetsförslag. Jag fattade beslutet att göra det, därför att jag ansåg att jag inte hade mandat från Sverige att åka till Bryssel och medverka i ett beslut som så uppenbart stred mot den svenska djurskyddslagen - det gjorde det. Jag sade bl.a. i mitt inlägg att vi skall föra diskussionen i Sverige först, i riksdagen - såsom vi har gjort här i dag - och på annat sätt. Kärnfrågan, som man självfallet måste ställa sig, är denna: Är dåliga beslut bättre än inga beslut alls? Ett dåligt förslag, som det franska kompromissförslaget, betyder att vi sänker våra krav i Sverige rejält. Om man å andra sidan ser till hela den europeiska unionen blir det en förbättring totalt sett. Det här är en något delikat och kontroversiell frågeställning. Men jag är, precis som Ingbritt Irhammar sade, naturligtvis beredd att delta i ett kompromissförslag, dock inte av den dåliga art som det franska ordförandeskapet lade fram. Nu blir det ett möte den 27-28 mars, och vi är många som kommer att försöka påverka den franske ordföranden Puech att ta upp frågan igen. Vi hoppas att han skall lägga fram ett något bättre förslag, därför att det som ligger kan vi inte acceptera - lika litet som Tyskland, Storbritannien, Danmark eller Finland accepterar det. Vi är fullständigt överens om att det är för dåligt för att vi skall kunna anta det. Då blockerar vi det, så att säga. Detta har också inrikespolitiska aspekter i Frankrike. Man kan hoppas att jordbruksminister Puech i Frankrike ser sig tvingad att hitta en lösning, på grund av att det strax är presidentval. Att misslyckas en gång till skulle vara en stor nesa för det franska ordförandeskapet. Vi har kanske sådana möjligheter. Det kan i och för sig vara ett skäl till att han är ovillig att ta upp frågan igen, därför att han ser att det är svårt att nå ett resultat. Ingbritt Irhammar tog upp förslaget om dräktiga, nyfödda och nyförlösta djur och undrade vad jag tänker göra åt det. Det är helt riktigt att det på de områdena finns gemensamma regler i EU. Huvudregeln är den att vi är tvingade att acceptera det. Vi kan inte ha nationella särbestämmelser. Systemet tillåter inte det. Vi får finna oss i det och i stället försöka ändra reglerna på plats i Bryssel. Det skall jag försöka göra. När det gäller konsumentfrågor och märkning vill jag säga att det är glädjande att konsumentopinionen nu har kommit i gång. Man kan hoppas att det sprider sig så att den omfattar även andra frågor som är viktiga för konsumenterna. När det gäller kött och märkning lyckades inte den förra regeringen få gehör för ursprungsmärkning. Det ansågs vara ett handelshinder och snedvridning av konkurrens. Jag har tillsammans med Marita Ulvskog, som är konsumentminister, bjudit in köttbranschens olika organisationer till ett möte i början av april. Vi skall då försöka förmå dem att göra frivilliga märkningsbestämmelser. Jag är ganska övertygad om att det kommer att gå bra. I dagens läge inser branschen att de har allt att vinna på att beskriva om kött är producerat i Sverige eller om det är importerat. Vi kan sedan inte tvinga människor att köpa svenskt, men konsumenterna skall ha ett verkligt val. Det har konsumenterna först när de vet hur den svenskproducerade och den importerade fläskkotletten har haft det innan den kommer till butiken. Den medvetenheten önskar jag att konsumenterna skall få. Det är av det skälet som jag i årets budgetproposition har ett nytt anslag, en reform i dessa dystra tider. Det är en reform på 30 miljoner som skall användas dels till konsumentfrämjande åtgärder dels till åtgärder för marknadsföring av svensk mat. I Jordbruksverkets bestämmelser, som man nu arbetar på, föreslår man att tiden för transport av slaktdjur från avsändningsorten till bestämmelseorten får vara högst 8 timmar. När det gäller livdjur föreslås att intervallen för vattning och utfordring anpassas efter djurslag. För däggdjur och fåglar får intervallen inte överstiga 8 timmar. Vidare föreslås att djuren skall lastas ur och beredas minst 8 timmars vila med intervaller som inte får överstiga 12 timmar. I de fall transporten totalt understiger 15 timmar kan den fortsätta till destinationsorten utan avbrott för vila. Detta förslag är nu ute på remiss.

Herr talman! Jag vill återkomma till EU och dess brist på regler. Det är ju starka intressen som ligger bakom frågan om hanteringen av djur. Förhoppningsvis fortsätter kritiken och trycket från människor i hela Europa för att man inte skall äta kött från djur som hanteras så här illa. Då talar man ett språk som marknaden förstår: vikande efterfrågan, minskande intäkter. Det är bra att jordbruksministern driver frågan så hårt. Jag tror att hela svenska folket ställer upp bakom detta. Det visar insändare i tidningarna från upprörda människor. Europa, ibland utan vatten och foder i flera dygn. Jag tror att det är viktigt att vi får gemensamma regler och inte ställer upp på ett kompromissförslag som går emot svenska djurskyddskrav. Det är viktigt att vi från Sverige försöker driva fram stränga regler. Jag förstår att det är mycket som inverkar, som exempelvis att den franske ministern inte vill ta upp dessa frågor eftersom det snart är val. Men vi får inte ge upp. Jag vill fråga jordbruksministern om vi kan forcera fram ett beslut snart. Jag vill också fråga vilka synpunkter motståndarna för fram förutom sysselsättnings och strukturproblem på arbetsmarknaden.
Herr talman! När det gäller frågan om gemensamma regler på svensk nivå eller på kompromissnivå i Europa vill jag inte hålla med om att alternativet är ett dåligt beslut eller inga regler alls. Man kan ju också uttrycka det som ett mindre bra beslut i förhållande till sämre regler. Om vi tvingas förändra våra regler i förhållande till dem vi ännu inte har infört till regler som blir gemensamma i Europa har vi ju kvar möjligheten till frivilliga branschöverenskommelser. Det vill jag understryka. Jag blev litet besviken när Margareta Winberg sade att när det gäller dräktiga och nyförlösta djur kan vi bara vackert finna oss i förhållandena eller driva frågan i EU. Det är ju faktiskt så att vi även här via konsumentpåtryckningar m.m. måste påverka branscherna till frivilliga överenskommelser. Det har man redan gjort inom vissa delar av handeln när det gäller ursprungslandsmärkning. Detta är inte något nytt, men det behöver förbättras. Den förra regeringen drev också den här frågan. Vi har dock inte kommit tillräckligt långt. När det gäller ursprungslandsmärkning tidigare jämfört med vad som gäller i dag så har vi nu regler som säger att man måste tala om från vilket land en vara kommer om konsumenten annars blir vilseledd. En viss ursprungslandsmärkning har vi alltså redan. Jag vill att vi skall ha ett tryck på handeln när det gäller detta. Konsumenterna är mer och mer intresserade av dessa frågor. Det här handlar inte bara om djurhanteringen och det vi hittills talat om vad gäller transporterna. Inom centern har vi mycket länge drivit frågan om förbud mot antibiotika och hormoner i uppfödningen. Det har lett till att sådant nu är förbjudet i Sverige. Jag skulle vilja tillägga en fråga som vi inte varit inne på tidigare. Vi har övergångsbestämmelser som säger att vi får ha kvar dessa förbud - det gäller också kadaver i fodermjöl och aflatoxin i fodret vid uppfödningen. Hur ser Margareta Winberg på våra fortsatta möjligheter att ha kvar de reglerna? Jag menar att de är oerhört viktiga.
Herr talman och jordbruksministern! Såvitt jag har förstått har Sverige en övergångsperiod på tre år när det gäller reglerna för transport av dräktig nötkreatur. Anser jordbruksministern att det är möjligt att under den treårsperioden försöka baxa EU till bestämmelser som är så pass bra som de vi har? Det är ju bra att dessa frågor har fått så stor uppmärksamhet med anledning av jordbruksministermötet. Det kanske finns anledning att smida medan järnet är varmt och försöka se till att vi får vettiga bestämmelser när det gäller transport av dräktiga djur. Vi borde kanske försöka utnyttja de tre åren till att se till att de bestämmelser som finns när vi så småningom skall anpassa oss är de regler vi har i dag. Jag har förstått av jordbruksministern att det kommer att vara en skillnad mellan reglerna för transport av slaktdjur och reglerna för transport av livdjur. Jag tycker att det är olyckligt. Det vore bättre om vi hade samma regler annars kan man gå förbi dem genom att alltid kalla slaktdjur för livdjur. Jag skulle önska att man hade sådana bestämmelser att transporterna från Skåne till Norrland blev så dyra att de inte lönade sig med tanke på de skillnader som finns när det gäller slaktpriser. Jag hoppas att jordbruksministern ser över detta noggrant så att de bestämmelser vi så småningom får är så bra att Sverige kan bli ett föregångsland även på detta område och att de blir så heltäckande att det inte går att trassla sig förbi dem.
Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Det har förekommit att man har transporterat djur från södra till norra Sverige och sedan slaktat dem, men det är inte tillåtet och det har beivrats. Man får mer betalt för slakten i Norrland. Vi har haft ett antal sådana fall. Om man gör sådant som är kriminellt skall det naturligtvis beivras. Enligt Jordbruksverket kommer det med de nya reglerna inte att vara möjligt att transportera djur de långa sträckor som Gudrun Lindvall talade om. Jag talar då om livdjur. Kompromissförslaget, som jag antar att ni känner till, kommer vi inte att acceptera. Frågan är då om Aten, Rom, Madrid och Lissabon kan tänka sig att gå längre. Jag var i Rom i går och träffade den italienske jordbruksministern. Vi ordnade så att det i går morse hölls ett expertmöte mellan svenska veterinärer och italienska veterinärer. Den italienske jordbruksministern och jag var överens om att om våra experter är ense i den här frågan blir det enklare för oss att bli det. Men jag inser att det är en sak för veterinärer blir överens och en annan sak för en minister i Italien, som ändå måste göra en helhetsbedömning av frågan, dvs. väga in även de sociala och ekonomiska aspekterna på en kraftigt skärpt lag. I Italien, och framför allt på Sicilien, har man enorma slakterier. Det finns inte djur i närområdet som kan försörja slakterierna med slaktdjur. Man måste ta dem långt bortifrån, från Östeuropa och Nederländerna t.ex. Om man nu skärper reglerna kraftigt innebär det en ekonomisk påfrestning på dessa länders ekonomi. Italiens ekonomi är ju inte världens bästa. Jag kan förstå om regeringen där är tveksam till detta. Det är inte något försvar, men man måste förstå bakgrunden till den ovilja till förändring som finns. På måndag skall jag träffa den grekiske ministern, och nästa vecka skall jag träffa den spanske ministern och den portugisiske ministern i samma ärende för att försöka få en dialog till stånd och hitta någon möjlig kompromissväg. Det handlar ju om att komma överens och försöka hitta lösningar som kanske inte tillfredsställer alla men där vi har en minsta gemensam nämnare. Ingbritt Irhammar sade att vi inte hade några regler i Sverige. Vi har inga regler när det gäller tiderna. Men vi har en djurskyddslag som vi har tillämpat i stället för regler om tider. Det var i förhållande till den djurskyddslagen som det franska kompromissförslaget var dåligt. Det var inte ens mindre bra, utan det var faktiskt dåligt. Det är möjligt att vi i de fortsatta förhandlingarna kan komma fram till någonting som kan betecknas som "mindre bra". När det gäller frågan om transport av dräktiga djur har jag litet svårt att se att man genom frivilliga överenskommelser skulle kunna komma överens i Sverige. Jag skall erkänna att jag inte har funderat på den frågan. Men jag har litet svårt att nu direkt se att det skulle vara en framkomlig väg. Vi får tänka på det, och vi skall självklart ta upp frågan i Bryssel. Så till frågan om hormoner. Vi har nu påbörjat arbetet. När övergångstiden är ute hoppas vi - det var tanken under förhandlingarna och i förhandlingsarbetet - att vi vetenskapligt skall ha så mycket på fötterna att vi har lyft frågan, dvs. att vi skall kunna få de andra länderna att kunna gå med på samma regler som vi har. Det arbetet har vi just påbörjat.
Herr talman! Det är bra att fru ministern driver frågan vidare och diskuterar med sydeuropeiska ministrar och försöker att få dem att förstå hur vi från Sveriges sida ser på djurskyddskraven. Jag förstår problemen. Men det är viktigt att vi inte släpper på våra krav utan driver dem och inte går med på dåliga kompromisslösningar. Börjar inte europeiska konsumenter att ställa krav på bra kvalitet på livsmedel och att djuren också skall hanteras bra? Jag tror att det krävs starka konsumentkrav även ute i Europa. Det gäller att få marknaden att förstå att det rör sig om ekonomiska intressen.
Herr talman! Jag vill slutligen göra en sammanfattning. Från vårt håll är det önskvärt att finna gemensamma regler i Sverige om att djurtransporter får ta maximalt åtta timmar. Men vi förstår att det i dag är svårt, och det beror på att vi inte har stött den lokala produktionen. Det jag egentligen skulle vilja är att Margareta Winberg i sitt slutinlägg ger någon signal om att departementet vill titta på försök till stöd till lokala investeringar. Jag vet att Margareta Winberg och jag har fått ett likalydande brev från en ägare till en gårdsbutik i Skåne som har fått investeringsbidrag, starta-egetbidrag, för ett eget litet slakteri. Men de klarar inte av att sätta igång. Det har visat sig att utgifterna för att starta är så stora, innan de har fått in några inkomster över huvud taget, att det nu är möjligt att det inte blir någonting av med det lilla slakteriet. Man måste se över reglerna och se om det är möjligt att låta ägarna på sikt få betala, ge investeringsbidrag eller på något annat sätt minska utgifterna vid nystartande. Utan dessa mindre enheter får vi de långa transporterna som vi vill komma ifrån. Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller de dräktiga djuren och de nyfödda djuren. Jag önskar Margareta Winberg lycka till med att försöka påverka frågan inom EU. Men lyckas vi inte önskar jag att departementet för samtal med branschorganisationerna för att försöka få till stånd överenskommelser. På detta område vet jag att ansvariga inom Jordbruksverket är mycket olyckliga över att behöva föreslå en sådan försämring. Alla önskar att man inte skall behöva följa detta förslag. Det gäller att försöka hitta vägar. Jag önskar lycka till med detta och det bästa förslaget till EU. Kan vi inte nå allra längst första gången skall vi försöka att hitta ett förslag som inte är så dåligt som det som finns i dag.
Herr talman! När det gäller lokal produktion och mindre slakterier kanske vi i det sammanhanget skall komma ihåg att i Skåne har de stora slakterierna i dag brist på t.ex. grisar. Jag personligen upplever inte att det är i Skåne som gårdsslakterierna kanske har sin framtid. Man måste sätta detta i relation till hur mycket djur som finns. Jag har varit där nere i ett par dagar och är väldigt bekymrad över att man på de större slakterierna tycks tvingas importera grisar, och det är ju inte bra. Vi håller på och tittar på vad vi kan göra för att medverka till en ökad produktion av gris i Vi skall titta vidare på det som har med dräktiga djur att göra. Det skall vi självfallet göra både i EU och i Sverige och se om det finns någon möjlighet att göra någonting. Så till Ann-Kristine Johanssons fråga. Det är klart att konsumentopinionen finns. Den finns i Frankrike. Det är stora demonstrationer där. Den finns också på Irland. Det har där tagit sig sådana uttryck att vid mitt besök där i fredags då jag träffade den irländske ministern beskrev han situationen som så, att alla utom ett av deras transportföretag vägrar att transportera djur. Det sista företaget håller också på att ge upp. Det får så dåligt rykte att människor inte vill åka med båtarna eftersom de förknippas med dessa dåliga djurstransporter. Det är ett stort bekymmer där, och det finns ett tryck. Vi har sett att Storbritannien har haft stora demonstrationer vid hamnarna. Det är jättelika demonstrationer i Bryssel varenda gång när vi skall diskutera dessa frågor. Det finns en konsumentopinion i dessa länder. Men det finns tyvärr inte i Grekland, Italien, Spanien eller Portugal. Det räcker att de länderna bestämmer sig för att inte anta förslaget, och då blir det inte en gemensam lösning. Det är därför som jag menar att vi måste vara beredda att acceptera en lösning som ligger på en lägre nivå än den vi hade önskat om vi hade fått bestämma alldeles själva. Men nu får vi inte det, utan får tillsammans försöka finna en kompromiss. Vi skall då försöka att göra det så bra som vi någonsin kan. Vi har skapat en liten arbetsgrupp inom EU mellan de länder som är litet progressiva på detta område. Ett förslag som vi har diskuterat och försökt lansera är att man skulle kunna börja på en relativt låg nivå med en förbindelse att över tiden förbättra besluten. När jag tog upp detta med min italienske kollega i går tyckte han att det var något som t.o.m. Italien skulle kunna tänka sig att acceptera.

Herr talman! Jag tackar först statsrådet för svaret på min interpellation. Det här är en gammal fråga. Den är inte bara från den tid länsindelningen skedde. Frågan om vad länsstyrelsen skall heta har nu också ett antal år på nacken, dvs. den direkta fråga, vad länsstyrelsen i Kopparberg, eller Dalarna, skall få kalla sig. Det var i maj 1991 som den dåvarande landshövdingen i Kopparbergs län, Lilly Hansson, fattade ett beslut om att namnet skulle vara Länsstyrelsen Dalarna. Politikerna i länsstyrelsens styrelse i Dalarna godkände enhälligt landshövdingens förslag och åtgärder. Man godkände alltså namnbytet, och självklart skedde det i tron att det inte skulle vara en så stor och omfattande fråga. Sedan har det kommit fram att frågan är av den arten att det inte fanns och att det inte finns någon möjlighet för länsstyrelsen att själv göra namnändringen. Länsstyrelsen började också arbeta in namnet Länsstyrelsen Dalarna. Även om man var sund nog att inte drastiskt börja trycka om kuvert och annat - och därmed dra på den statliga förvaltningen onödiga kostnader - arbetades namnet sakta in. Men sedan vaknade vissa myndigheter när det gällde namnändringen. Jag måste dock hålla med länsstyrelsens dåvarande kanslichef vad han sade i ett brev till kammarrätten i Sundsvall i januari 1992: "För dalfolket i gemen har Kopparberg ringa aktualitet. Med all respekt för att länet heter Kopparbergs län har det blivit praxis att i stället beskriva organisationen eller myndigheten som verksam i Dalarna." Precis som kanslichefen påpekade då, innebär det inte heller någon förändring av länets namn utan det handlar om myndighetens namn. I Dalarna heter de flesta länsmyndigheter just något med Dalarna. Landstinget heter förstås Landstinget Dalarna, kommunförbundet förstås Kommunförbudet Dalarna, försäkringskassan Försäkringskassan Dalarna, folket lyssnar på Radio Dalarna och själv sitter jag inte på Kopparbergsbänken utan jag sitter på Dalabänken här i riksdagen. Herr talman! Jag har interpellerat statsrådet av den anledningen att jag tycker att namnfrågan skall få ett slut i den meningen att om alla myndigheter säger blankt nej skall Länsstyrelsen självklart rätta sig efter detta beslut. Jag är också medveten om att namnfrågan har prövats tidigare, som statsrådet nämnde. Just nu finns ärendet hos Civildepartementet. Det är en direkt formell begäran från Länsstyrelsen om namnändringen. Att namnet Dalarna arbetats in är också viktigt ur turistsynpunkt. Vilken tysk turist vet var Kopparbergs län ligger? Jag tycker också att den nuvarande landshövdingen Gunnar Björks ord väger tungt i det brev han skriver till Civildepartementet. Landshövdingen menar att erfarenheterna av namnbytet, som indirekt är gjort, är goda. Dalarna har blivit ett begrepp. Namnet Dalarna är ett namn som förknippas med natur, kultur, turism och hantverk. Och namnet har ett stort marknadsföringsvärde, och kanske behöver också en länsstyrelse marknadsföra sig. Herr talman! Inträdet i EU talar också helt för ett namnbyte till Länsstyrelsen Dalarna. Jag hoppas att regeringen ganska snart skall komma med ett positivt besked i namnfrågan. Med positivt menar jag då ett godkännande och en legalisering av det här namnet. Svaret från samordningsministern i dag anser jag andas ett uns av att namnet Dalarna kan komma att godkännas. Jag håller med statsrådet om att det är bra att vi lyssnar till den lokala opinionen. Jag vill bara ställa ytterligare en liten fråga till statsrådet. Det sägs i svaret att ärendet just nu bereds. Kan statsrådet säga någonting om tidsplanen för ärendet? När kan vi förvänta att ärendet kommer upp? Det kanske bara kan ges ett ungefärligt tidsmått i dag. I de sista raderna av statsrådets svar står det att regeringen återkommer med besked eller förslag. Var finns tveksamheterna och skillnaden i detta?
Herr talman! Även jag är glad över det svar vi har fått av statsrådet. Vi kan alltså motse en snabb ändring. Jag har begärt ordet därför att den motion jag skrev i januari 1994 besvarades av riksdagen på ett något annorlunda sätt än vad som framgår av svaret vi just har fått. I min motion Bo307 önskade jag att Länsstyrelsen i Kopparbergs län skulle få byta namn till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Bostadsutskottet svarade då i betänkande 1993/94:BoU13 på följande sätt: Utskottets ståndpunkt är att riksdagen inte bör påverka de överväganden i frågan som kan pågå genom ett ställningstagande i den ena eller andra riktningen. Det stämmer inte när statsrådet säger att riksdagen hittills har tagit ställning för att det nuvarande namnet borde behållas. Riksdagen sade 1994 att man ansåg att det här var regeringens sak och att man inte ville påverka det arbete som då pågick. I någon mening kan man säga att detta regleras i författning 1991:1782 där regeringen tillkännager länens indelning i kommuner. Där har man nämnt Kopparbergs län. Vad jag förstår är det en rent administrativ fråga. Det är regeringen själv som kan besluta om det här. Jag vill gärna instämma i Rolf Gunnarssons fråga eller snarast utgå ifrån att beslutet kan fattas mycket snabbt och att först och främst Länsstyrelsen och alla vi som bor i Dalarna får det glädjande beskedet att vi äntligen heter det vi vet att vi heter, nämligen Dalarna, och att riksdagen inte behöver fatta något beslut. Då är inte någon propositionsomgång här nödvändig.

Herr talman! Det vore bra om vi fick ett slut på den här frågan och kunde avgöra det här ärendet. Det är ett bra svar som vi har fått från statsrådet i dag. Jag är medveten om att både Ortsnamnsarkivet i Uppsala och Riksantikvarieämbete har avstyrkt ett namnbyte. Då är det tur för oss som är från Dalarna att de knappast kan betraktas som lokala opinioner. Jag menar dock att dessa myndigheter har fel när de säger att en namnändring skulle ge begreppsmässiga, funktionella, språkliga och kulturhistoriska problem. Jag menar att förvirringen är större i dag med bibehållandet av namnet Kopparberg. Namnet Dalarna är så inarbetat. Jag tror att den yngre generationen i Dalarna har liten kunskap om namnet Kopparberg. Det är ju trots allt så att den kända orten med namnet Kopparberg inte ens ligger i Kopparbergs län. Då kan man tala om begreppsförvirring och problem. Det finns inte heller full förståelse hos Länsstyrelsens folk, politiker och Länsstyrelsens styrelse att en namnändring behöver innebära att länsnamnet behöver ändras, enligt vad man har läst i korrespondensen. Man kan inte bara säga att den här frågan inte har med EU-inträdet att göra. Jag tycker att det i högsta grad spelar in där. När Länsstyrelsen skall korrespondera med Bryssel tror jag att man lättare når fram om man heter Dalarna. I en ledarkommentar till detta i Vestmanlands läns tidning skrevs att Dalarna alltid har hetat Dalarna. Man tyckte att en interpellation i riksdagen var i mildaste laget med tanke på Dalauppror och Engelbrekt. Mitt mål och önskan, herr talman och herr statsråd, är att vi kan göra den här namnändringen i lugn och ro. Jag har inte den minsta tanke på att uppbåda ett Dalauppror eller att skaffa fram några Engelbrektsstyrkor. Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret. Jag tolkar det positivt. Vi ser fram emot att vi hemma i Dalarna kan kalla Länsstyrelsen för Länsstyrelsen
Herr talman! Det synes råda en viss förvirring här om det är länet som vi vill skall byta namn eller bara Länsstyrelsen. Jag kan förstå att det skulle vara något förvirrande att ha kvar länsnamnet Kopparbergs län och ha en länsstyrelse i Dalarna. Min motion från den 25 januari 1994 gick ut på att det var länet som skulle byta namn. Därmed blir det automatiskt så att det rätta namnet på Länsstyrelsen blir Länsstyrelsen Dalarna. Jag har inte kollat detta just nu, men vad jag förstår är det egentligen inte särskilt noggrant författningsreglerat hur länsnamnen skall slås fast. Det finns väl ingenting som kan förvirra som den juridiska expertisen. De kan nog hålla på i årtionden med att försöka utreda vad som egentligen skall gälla här. Författningen 1991:1782 säger ingenting om att det är beslutat att länen skall heta så och så. Det blir bara en följd av att kommunerna räknas upp som tillhörande vissa län. Jag vet inte om detta kan hjälpa till att påskynda processen. Jag tycker att det börjar bli en aning löjets skimmer över det hela när man behöver ha en så oerhört lång förberedelsetid och lämna propositioner till riksdagen. Det är ju alldeles självklart att motståndet mot detta är väldigt litet nu. När det gäller lokala opinioner i Dalarna har jag inte träffat på någon enda som skulle önska att fortsätter att heta Kopparbergs län. Det är ju i Dalarna vi bor.

Herr talman! Andreas Carlgren har frågat mig om regeringen är beredd att tillsätta en välfärdsutredning med uppgift att kartlägga vilka grupper som hamnar utanför den generella välfärden. Vidare har han frågat om denna utredning i så fall även kan granska vilka grupper som inte skulle behöva falla igenom maskorna i samhällets skyddsnät, om välfärden i stället byggdes mer efter grundtrygghetsprincipen. Den första frågan kan jag besvara med ja. Den generella välfärdspolitiken skall granskas, och den tål att granskas. Jag har tillsammans med socialminister Ingela Thalén tagit initiativ till Socialdepartementets s.k. välfärdsprojekt. Syftet med detta projekt är att kartlägga hur samhället och välfärden har förändrats under de senaste åren. Utifrån denna kartläggning skall vi föra en diskussion om hur välfärdspolitiken bör utformas för att kunna möta nya förutsättningar och framtida problem. Arbetet skall bedrivas öppet och utåtriktat. En viktig del i detta arbete är att kartlägga risken att vissa grupper skall falla igenom samhällets skyddsnät och marginaliseras. Jag delar Andreas Carlgrens oro för de tendenser som finns i samhället att villkoren för redan utsatta grupper håller på att ytterligare försämras. Det tar sig bl.a. uttryck i det växande antalet socialbidragstagare. Detta märks särskilt i storstadsområdena. Regeringen har därför beslutat tillkalla en kommitté med uppgift att belysa och analysera den sociala utvecklingen i vissa bostadsområden i storstäderna. Men - som svar på den andra frågan - detta arbete kommer inte att bedrivas med den s.k. grundtrygghetsprincipen som grund för den framtida välfärdspolitiken. Andreas Carlgren och jag är överens om att välfärdssystem skall vara generella - ersättningarna skall utgöra rättigheter som omfattar alla och inte prövas efter behov. Men till skillnad från Carlgren är jag övertygad om att en välfärdspolitik byggd på standardtrygghet - med ersättningar baserade på inkomst - har betydande fördelar framför ett grundtrygghetssystem. Jag har tre goda skäl för detta: rättvisan, tryggheten för de sämst ställda och effektiviteten. Mitt första skäl gäller rättvisan. Den grundtrygghet som det offentliga skulle stå för med Carlgrens modell måste för de flesta kompletteras med privata eller avtalsreglerade försäkringar. Det är ju standardtrygghet vi som individer eftersträvar - att inte alltför påtagligt behöva skära ned levnadsstandarden när vi drabbas av t.ex. ohälsa eller arbetslöshet. Villkoren i dessa kompletterande försäkringar kommer, mer eller mindre, på ett systematiskt sätt att skilja sig mellan olika grupper i samhället. De som löper stor risk att bli sjuka, arbetsskadade eller arbetslösa får antingen sämre villkor för samma premie eller får betala mer för samma försäkring. Så fungerar försäkringsmarknaden - de som bäst behöver den betalar mest. När det gäller socialförsäkringen är det ofta de som har låga löner som löper de största riskerna och därmed får betala mest för ett kompletterande försäkringsskydd. En rättvis försäkring skall utjämna risker. Det kan den bara göra om den organiseras i kollektiv form. Den bästa riskutjämningen får vi med en offentlig försäkring. Mitt andra skäl för en välfärdspolitik baserad på standardtrygghet är att den i längden ger de bästa garantierna för att solidariteten med de mest utsatta upprätthålls. Det ligger nära till hands att tro, att om staten koncentrerar sina knappa resurser till en ersättning lika för alla kan den hållas på en så hög nivå att alla - även de svagaste - får en hygglig ekonomisk trygghet. Detta är en felsyn. Grundtryggheten visar sig i praktiken inte bli särskilt trygg, men den blir däremot väldigt grund. Jämförelser mellan länder som valt olika modeller för sina välfärdssystem bekräftar detta. I de länder som har en grundtrygghetsmodell är skillnaderna vad gäller befolkningens ekonomiska villkor generellt sett betydligt större än vad de är i länder med en välfärdsstat av vår typ. Men statistiken visar också, vilket är än viktigare, att den del av befolkningen som har de sämsta ekonomiska villkoren har det betydligt sämre i förhållande till resten av befolkningen i länder med grundtrygghet. I dessa länder är det en större andel som, med den rika världens måttstock, kan betraktas som fattiga. Det är inte svårt att förstå varför det är på det sättet. När stora grupper får sitt huvudsakliga skydd från annat håll, från avtalsförsäkringar eller privata försäkringar, minskar viljan att betala till det offentliga systemet. Om i stället alla får merparten av det standardskydd som vi vill ha från den offentliga försäkringen får den också bred legitimitet. Då blir det också lättare att inom ramen för denna ge även högriskgrupperna ekonomisk trygghet och att upprätthålla en rimlig grundnivå. Folkpensionen har en bred förankring. Jag är övertygad om att det beror på att även den inkomstbaserade pensionen i huvudsak kommer från det offentliga systemet. Höginkomsttagaren behöver inte vända sig till försäkringsmarknaden för att få en hygglig pension. När en bred majoritet av medborgarna samsas inom samma försäkringssystem får det en förankring i samhället som garanterar dess stabilitet. Så skulle det inte vara om ett grundbelopp lika för alla vore det enda man fick från det offentliga systemet. Då blir det uppenbart för många att man får betala för förmåner som man kan få till lägre avgifter på annat håll. I spartider ställs frågan på sin spets. En besparing på grundnivån kostar mindre för höginkomsttagaren att kompensera i en försäkring än vad den gör för låginkomsttagaren. För dem som då har sin ekonomiska trygghet till stor del organiserad utanför det offentliga systemet är det naturligtvis lättare att acceptera eller rent av kräva sänkt grundtrygghet. Det är därför naivt att tro att det i längden skulle gå att upprätthålla en generös grundtrygghet, utan att den samtidigt förenas med en inkomstbaserad ersättning. Det finns också ett praktiskt skäl. När alla skall ha lika uppstår frågan: På vilken nivå? De flesta tycker inte att en ung person som just gått ut skolan och inte får jobb skall få samma ersättning som en 50-åring som rationaliserats bort. "Lika för alla" innebär antingen att den ena får orimligt mycket eller att den andre får orimligt litet. I längden blir det den unge arbetslöse som sätter normen. De flesta, men inte alla, 50-åringar har ju haft möjligheten att bygga upp ett eget försäkringsskydd. När systemet uppenbart för många kostar så mycket mer än det ger kommer starka krafter att verka för att hålla nere grundnivån. Grundtryggheten blir till slut så låg som den har karakteriserats i debatten - tillräcklig för att överleva på men inte för att leva på. Carlgren hävdar att det är brister i den inkomstrelaterade socialförsäkringen som är orsaken till de problem vi kan se med bl.a. växande antal socialbidragstagare. Den hypotesen har svagt stöd. Det är definitivt inte pensionärer med folkpension och pensionstillskott som bidragit till uppgången i antalet socialbidragstagare. Inte heller föräldraförsäkringen bär skulden. Socialbidragstagarna domineras helt av hushåll utan barn. Det är också den gruppen som har ökat snabbast under senare år. Det är naturligtvis den höga arbetslösheten som är den huvudsakliga förklaringen till det ökade socialbidragsberoendet. Men slutsatserna om arbetslöshetsförsäkringens roll är inte så entydig. Statistiken visar, att samtidigt som andelen arbetslösa ökat bland socialbidragstagarna har andelen av de arbetslösa som står utan stöd från arbetslöshetsförsäkringen minskat under senare år. Socialbidragstagarna är i växande utsträckning arbetslösa, men de arbetslösa är i minskande grad socialbidragstagare. Mitt tredje skäl gäller samhällsekonomin. Arbetslinjen - rätten och möjligheten för alla att själva försörja sig via arbete - är en grundsten för den svenska politiken. När en grupp amerikanska ekonomer nyligen gjorde en kritisk analys av den svenska välfärdsmodellen förundrades de över att Sverige trots allt fungerat ganska bra - trots de höga skatterna och den jämna inkomstfördelningen. De pekade på en tänkbar förklaring, nämligen att vår socialförsäkring i så hög grad är uppbyggd på principen att förmånerna baseras på förvärvsarbete. Därmed bidrar den offentliga socialförsäkringen till att stimulera förvärvsarbete i betydligt högre grad än vad ett grundtrygghetssystem skulle göra. Ett grundtrygghetssystem tenderar också att leda till höga marginaleffekter. När ett grundbelopp utgår lika för alla oberoende av inkomst försvagas sambandet mellan inkomst och förmån, om inte grundtryggheten sätts mycket lågt. Det gäller inte bara för den som tjänar litet, utan även i höga inkomstlägen. Detta bidrar ytterligare till att försvaga drivkrafterna för förvärvsarbete. Men arbetslinjen handlar inte bara om samhällsekonomi. Den handlar också om frihet och värdighet - att var och en skall kunna försörja sig med eget arbete och vara försäkrad för inkomstbortfall av egen kraft, men inte vara beroende av ett grundtrygghetsbidrag. En välfärdspolitik baserad på standardtrygghet förutsätter en hög sysselsättning så att alla har reella möjligheter att få jobb. Sverige måste undvika att hamna i den situation som många andra länder gjort där stora grupper permanent ställs utanför arbetslivet. Regeringen har inte gett upp den kampen.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag vill också säga att jag uppskattar viljan att föra en principiell diskussion, även om jag inte delar Anna Hedborgs slutsatser. Först och främst skall välfärden delas av alla och betalas av alla. Välfärden skall fördelas efter generella regler och inte genom behovsprövning. Det gäller den stolta tanken att välfärden och tryggheten skall gälla hela folket. Fattiga skall inte behöva stå med mössan i hand och vända ut och in på den privata ekonomin för att få del av välfärden. Av detta följer också att generell välfärd inte betyder - vilket man ibland har kunnat få ett intryck av - att trygghet skall ges i större utsträckning till dem som har mest. Det är inte den generella välfärdens princip. Den generella välfärden säger inte heller att det inte får finnas andra som driver barnomsorg, skolor m.m. Så har det ibland också kunnat låta när man från högerhåll har kritiserat den generella välfärden. Det är bra att Anna Hedborg säger så klart att vi är överens om att den generella välfärden skall gälla. Det är så lätt att låtsas att Centerns grundtrygghet innebär något slags bottenbidrag på i bästa fall överlevnadsnivå. Mycket av Anna Hedborgs argumentation bygger på det, men så är det inte. När Centern talar om grundtrygghet menar vi två saker. För det första gäller det att stärka grunden i trygghetssystemet så att den generella välfärden skall omfatta också de stora grupper som annars riskerar att stötas ut ur den generella tryggheten. Det gäller stora grupper arbetslösa. Det gäller stora grupper lågavlönade med barn - ofta ensamstående -, och det gäller grupper med svagt fotfäste på arbetsmarknaden som riskerar att bli den nya tidens förlorare som får hanka sig fram med olika tillfälliga lösningar av olika slag. För det andra menar vi i Centern med grundtrygghet att det gäller att flytta pengar från toppen av inkomstpyramiden till grunden. I annat fall kan vi inte få pengarna att räcka till en starkare grund. Jag tror att mycket av röran när det gäller barnbidragen och trasslet med sjukförsäkringen som vi har sett under senare tid hänger samman med att Socialdemokraterna försvarar en gammal modell och inte vill pröva nya lösningar. Därför riskerar man att skapa otrygghet. Jag vill också säga att vi är överens om arbetslinjen. Det är inte detta som det handlar om. Min kritik mot er socialdemokrater gäller i första hand två saker. Det går för det första inte att klara den generella välfärden utan mer grundtrygghet. Det är en myt att välfärden i Sverige i dag skulle vara så oerhört generell. Det går en trygghetsmur tvärsigenom det svenska samhället. På ena sidan finns alla de som har tillgång till välfärdsstatens alla fördelar. På den andra sidan finns de allt större grupper som hamnar utanför den generella tryggheten. Etablissemanget i Sverige vill inte låtsas om det stora problemet. Regeringen vill inte ha grundtrygghet, men den säger att den vill ha generell välfärd. Men ni lyckas ju inte, eftersom ni river upp den allmänna arbetslöshetsförsäkringen och stöter ut allt fler arbetslösa utanför den generella tryggheten. Ni skär i sjuk och föräldraförsäkringen nerifrån och upp. Stora grupper lågavlönade hamnar farligt nära socialbidragsgränsen. Ni skär ner på barnbidragen. Därmed riskerar ni att många barnfamiljer måste dra sig fram på socialbidrag. Min kritik gäller för det andra att det inte finns någon möjlighet att klara statsfinanserna och tryggheten på rättvisa villkor utan mer grundtrygghet. Jag kritiserar inte att ni använder för litet pengar, eftersom det inte finns mera pengar att använda. Men jag kritiserar att ni inte vågar inse sanningen - vi klarar bara att minska utgifterna om vi tar pengar från toppen och lägger i grunden. Solidariteten riskerar att urholkas när vi har en stat som i längden delar ut mer och mer välfärd på kredit. Människorna vet att staten inte kan hålla vad den lovar. Staten lovar hela tiden mer än vad den kan hålla. Detta är det stora hotet mot medelklassens solidaritet med trygghetssystemen. Man tror inte att pengarna kommer att räcka. Misstron griper omkring sig. Människorna förlorar tilltron och viljan att vara med och betala. Nu säger Anna Hedborg att hon inte vill ta reda på vilka som med en bättre grundtrygghet inte skulle behöva falla genom maskorna. Jag skulle naturligtvis kunna acceptera det om Anna Hedborg hade en lysande praktik att visa upp, men det har hon inte. Nu skall vi t.ex. diskutera sjuk och arbetsskadeförsäkringen och förtidspensionerna. Jag är övertygad om att en bred lösning är bäst för tryggheten och för Sverige. Men det kan vi inte få om inte grundtryggheten blir bättre. Nu skall Anna Hedborg skriva direktiv. Är det verkligen säkert att beskedet att inte utreda något som ger bättre grundtrygghet skall gälla? I så fall blir det ingen bred lösning, vilket vi så väl behöver.
Herr talman! Andreas Carlgren har aktualiserat en mycket viktig debatt här i kammaren om välfärden. Det är en debatt som hela tiden måste föras i ett samhälle, i synnerhet när pengarna tryter. Den kartläggning av välfärden som regeringen har tagit initiativ till är naturligtvis bra. Vi måste ha ett bra och aktuellt underlag för de beslut vi nu måste fatta - många av dem är mycket smärtsamma - i denna pengaknappa tid. Folkpartiet liberalerna menar att det är särskilt viktigt att fånga upp det glömda Sveriges behov. Med det glömda Sverige menar vi de människor som mitt i vår välfärd har kommit i skymundan och som har berättigade krav på att få stöd från samhället. Dessa människor är oftast inte med när beslut fattas och har svårt att göra sin stämma hörd. Deras problem varierar. De olika grupperna är ganska små. I vårt parti har vi ägnat stor kraft och möda åt att skapa bättre förutsättningar för det glömda Sverige. Det handlar om de gamla och sjuka i långvården, barn som far illa, förföljda kvinnor, människor med sällsynta sjukdomstillstånd, tortyrskadade, m.fl. Listan kan göras lång. Det dystra är att vi hela tiden upptäcker nya grupper som kommer i kläm och är förfördelade i detta samhälle. Frågan är om den utredning som görs i Socialdepartementet har en sådan uppläggning att dessa små grupper fångas upp. Eller kommer man att få en mer generell statistik där dessa grupper drunknar? Jag skulle alltså vilja veta litet mer om uppläggningen av detta välfärdsprojekt och också höra hur det kopplas till annat arbete som t.ex. Socialstyrelsen eller Barnombudsmannen sysslar med. Socialstyrelsen har bl.a. begärt 10 miljoner kronor på två år för att studera hur kommunerna vid resursfördelning tar hänsyn till behov hos olika grupper och för att värdera olika insatsers effektivitet. Så skall jag gå över till välfärdssystemens utformning. Den generella välfärden har starka rötter i den socialliberala idétraditionen. Vår uppfattning är att vård, omsorg och utbildning i allt väsentligt skall finansieras gemensamt och stå till alla människors förfogande på lika villkor. All erfarenhet visar att andra system främjar framväxten av segregerade samhällen med betydande klasskillnader. Den ekonomiska politik som vi bedrev under den förra mandatperioden hade ambitionen att rädda välfärden. Det var en av de starkaste drivkrafterna. Vi var från Folkpartiets sida mycket medvetna om att välfärdsstaten, som vi vill se den, är beroende av en solid ekonomisk bas. Därför var vi beredda att vidta en rad smärtsamma åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen. Då fick vi stark kritik från socialdemokraterna. Ni hävdade att den dåvarande regeringen av ideologiska skäl ville montera ner välfärden och att olika besparingsförslag skulle ses i det ljuset. Särskilt kritiska var ni mot att kommunerna inte bereddes ett större ekonomiskt utrymme. Nu ser vi att ni socialdemokrater i ord säger er vilja prioritera den kommunala verksamheten. Men praktiken, verkligheten, visar någonting helt annat. Visserligen kan vi lika litet som regeringen utlova ökade resurser till kommuner, men det allvarliga är att er nuvarande politik ser annorlunda ut än den som skapade förväntningar i samband med valrörelsen. Ni kombinerar ekonomisk stramhet med motstånd mot enskilda alternativ. Om resurserna sinar samtidigt som förändringsarbetet stannar av blir resultatet att verksamheten utarmas. Om den här politiken blir bestående får vi se en successiv urholkning av servicenivån, särskilt när det gäller vård och omsorg, under resten av 90-talet. Det blir en begränsad valfrihet. En sådan utveckling skulle inte bara strida mot våra socialliberala värderingar utan också innebära stora risker för den generella välfärdspolitikens opinionsmässiga förankring i breda medborgargrupper. När det gäller människors ekonomiska trygghet ställer vi i Folkpartiet liberalerna inte upp på Centerns tankar om grundtrygghet. Vi anser att ersättningar som bygger på inkomstbortfallsprincipen är att föredra. Vi vill inte ha ett system med kompletterande försäkringar, som skulle bli en nödvändighet med grundtrygghetsprincipen. Statsrådet har här redovisat en rad invändningar mot den principen. Vi delar statsrådets uppfattning, eftersom det är de som har de fetaste plånböckerna som klarar av det här. Vi vill gå vidare med arbetet att reformera socialförsäkringarna enligt följande riktlinjer: Finansieringen skall i ökad utsträckning ske genom växling till försäkringsmässigt utformade egenavgifter. Arbetsskadeförsäkringen skall utformas som en riskförsäkring för arbetsgivare. Det skall vara en inkomsttrygghet med 80-procentsnivå och 7,5 basbelopp som tak. Det skall vara en mer heltäckande arbetslöshetsförsäkring. Därmed är min taletid ute. Jag fortsätter i mitt nästa inlägg med det som jag vill säga ytterligare.
Herr talman! Andreas Carlgren är litet lurig. Han kopplar ihop det faktum att det finns stora grupper som i dag riskerar att marginaliseras i den svenska verkligheten - som vi naturligtvis alla tre är mycket oroade över - med det faktum att vi har generella välfärdssystem. Det är inte lätt att påstå att Sverige med sina ovanligt generella inkomstbortfallsförsäkringar är ett land som utmärker sig genom att ha större marginaliserade grupper och en större andel fattiga än andra länder. Verkligheten är precis tvärtom. Hur man än jämför, och vilka grupper man än tittar på, visar det sig att Sverige med sin, i förhållande till de flesta andra länder, extrema inriktning på inkomstbortfallsbaserade socialförsäkringar har klarat av just våra gemensamma bekymmer med utanförstående och fattigdom. Pensionärerna är exempel på en mycket stor grupp som ingår i gruppen fattiga. I de flesta samhällen har man svaga socialförsäkringssystem för den gruppen. Jämfört med andra länder har Sverige en betydligt mindre andel fattiga pensionärer. Andelen personer över 64 år med en disponibel inkomst under halva medianinkomsten - det är ett vanligt fattigdomsmått i dessa sammanhang - är i Sverige 1,5 %. Så gott som alla andra länder ligger betydligt högre. I Storbritannien är siffran 9,2 %, i USA 16,9 % och i Kanada 5,5 %. Så kan man fortsätta. Man kan också notera att bara 10 000 pensionärer har hamnat under socialbidragsnormen; vi har faktiskt ett mått på det genom det s.k. SBTP-bidraget. Detta är ett uttryck för att fattigdomen bland de äldre i Sverige i stort sett är avskaffad. Barn för naturligtvis alltid med sig ökade utgifter. Barnfamiljer har ofta en ansträngd ekonomi, men jämfört med andra länder finns det i Sverige en betydligt mindre andel barn som växer upp i familjer som är fattigare än befolkningen i genomsnitt. Jag skall nämna några siffror igen. De är från mitten av 80-talet; det finns tyvärr inte så mycket senare siffror. Måttet är detsamma som förut. Bland alla barnfamiljer i Sverige är andelen fattiga 2,9 %. I Storbritannien är siffran 8,6 %, i Västtyskland 3,1 %, i Frankrike Det ännu mer anmärkningsvärda, och framgångsrika, med den svenska modellen är att andelen fattiga inte heller i gruppen ensamstående med barn är mycket större än i andra grupper. I Sverige är siffran 3,6 %. Siffrorna är betydligt högre i de andra länderna: 7,7 % i Storbritannien, 12,5 % i Västtyskland, Det som är särskilt intressant med dessa siffror är att bidragssystemet faktiskt inte är den viktiga förklaringen när det gäller inkomster. Förklaringen är att cirka tre fjärdedelar av de svenska ensamstående mödrarna har sin huvudsakliga inkomst från förvärvsarbete. Det är betydligt fler än i något annat land. Det beror just på vår konstruktion av välfärdspolitiken. Vi har generella system, en stark inriktning på arbetslinjen, och också kvinnor med barn har en stark förankring i arbetslivet via föräldraförsäkringen med sin inkomstbortfallsprincip. Därigenom har vi ett system som gör att arbetslinjen faktiskt i hög grad gäller. På den punkten finns det inga förutsättningar att fuska. Det är i kampen mot arbetslösheten som det avgörs hur det går med de marginaliserade grupperna. Under förutsättning att vi har en viss bestämd nivå på arbetslösheten kommer en generell välfärdspolitik med inkomstbortfallsprincipen i högsätet att vara det som mest bidrar till att lösa problemet. Den skapar nämligen drivkrafter för arbete och förankring i arbetslivet på ett sätt som åtminstone i praktiken, om man jämför mellan länder, har visat sig oöverträffat.

Herr talman! Anna Hedborg väljer ändå att inte argumentera mot det som jag säger. Jag säger inte att det är den generella välfärdspolitiken som stänger människor ute, tvärtom. Jag säger att det är er politiska praktik, där ni bygger tryggheten på de prestationer som man har åstadkommit i arbetslivet, som utestänger allt fler människor från tryggheten, dvs. från den generella välfärden. Ni klarar inte att riva muren av orättvisor tvärsigenom det svenska välfärdssamhället. Ni vill ha generell välfärd i teorin, men ni klarar den inte i praktiken. Ni klarar inte att få ned utgifterna utan att ännu längre trycka ned dem som redan har minst. Vi måste alla spara, men ni klarar det inte utan att göra förhållandena mer orättvisa, eftersom ni så fullständigt avvisar grundtryggheten, som innebär att man i grunden stärker tryggheten för de människor som riskerar att halka ut från den generella tryggheten. Ett exempel på detta är sjukförsäkringen. Dag efter dag, vecka efter vecka och månad efter månad går nu utan att vi får besked om vilka direktiv som skall gälla för utredningen. Min fråga gällde om ni kan tänka er att utreda en trygghet byggd på bättre grundtrygghet, och Anna Hedborg svarar nej. Ni verkar förhandla med andra än med dem som kan skapa majoritet i riksdagen. Ni förefaller förhandla om utredningsdirektiven med er själva och med LO men inte med dem som kan skapa majoritet här i riksdagen. Vi väntar vecka efter vecka. Det är möjligt att vi i socialförsäkringsutskottet får se till att ni kommer till skott, eftersom det inte går att vänta längre. Sverige behöver ett nytt system för sjukförsäkringen. Det behövs för statens finanser. Ett sådant system behöver brett politiskt stöd, men det går inte att klara det utan att bygga på en bättre grundtrygghet, och det är därför som min fråga till Anna Hedborg är: Säger ni verkligen nej till att också ta vara på möjligheterna till en bättre grundtrygghet? Då säger ni nej till det breda politiska stöd som Sverige behöver för att bygga upp sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och förtidspension på ett sätt som är ekonomiskt vettigt men också ekonomiskt möjligt.
Herr talman! Jag fortsätter på mitt tidigare inlägg. Vi tycker att det är viktigt att socialförsäkringarna som helhet görs mer trovärdiga. De skall inte bara fungera för de människor som behöver utnyttja dem, utan en förändring och utveckling av dem måste också ske i en bred politisk uppslutning. Det är viktigt att människor inte utsätts för tvära kast i socialförsäkringssystemen, så att de vet vad de på sikt har att räkna med. Vad som i dessa besparingstider gör att många människor känner sig otrygga är osäkerhet om vad som kommer att inträffa här och nu. Vi har som en reaktion på årets budgetproposition agerat när det gäller barnfamiljerna, som har drabbats av ganska tuffa tag. Vi vill bibehålla barnbidragen. Samtidigt är vi inte så naiva att vi tror att det är så lätt för ett oppositionsparti att det bara kan yrka på mera eller på ett bibehållande av det som finns. Vi tar också ansvar för budgeten och ger förslag om varifrån pengarna skall hämtas. Vi har fört fram förslag om höjd pensionsålder. Vi var visserligen i pensionsarbetsgruppen överens om en annan pensionsålder, men med tanke på den ekonomiska utveckling och de besparingsförslag som föreligger tycker vi att det är rimligt att ta upp den frågan igen. Vi tycker också att ett behållande av karensdagen och ett avskaffande av delpensionen är förslag som man skall ta till sig för att barnfamiljerna inte skall få det knepigare. Jag är vidare litet rädd för att vi nu i mycket fångas av resonemang om kronor och ören. Andreas Carlgrens syn på socialbidragen bara förstärker detta intryck. Att vara socialbidragstagare skulle vara något negativt och fult. Jag tycker att det är fint att vi i vårt samhälle har det skyddsnätet, och vi skall hjälpas åt med att få bort en eventuellt negativ bild av det systemet. Trygghet är ju inte bara pengar. Vi måste också kunna lita på de system som vi har, och det är därför som vi i Folkpartiet liberalerna i årets partimotioner har lyft fram sådant som trygghetsgaranti för äldre och rättighetslagstiftning för patienter i hälso och sjukvården. Vi bygger då på tanken om ett välfärdskontrakt mellan samhället och medborgarna, ett kontrakt som innebär ett åtagande från samhället att faktiskt ställa sig bakom lagstiftningen och dess intentioner, vilket naturligtvis borde vara en självklarhet. Vi menar dock att sådana kontrakt tydligare kan ange vad som inryms i samhällets åtaganden. Till detta, herr talman, kommer jag tillbaka under mitt sista treminutersanförande.
Herr talman! Andreas Carlgren insisterar på att det skulle finnas en sorts självklart samband mellan principen om inkomstrelaterad modell eller grundtrygghetsmodell i socialförsäkringarna och det faktum att det finns människor som lever på marginalen. Det förefaller som om det skulle vara en absolut självklarhet, som inte behövde bevisas, men så är det ju inte. Man får undersöka hur det faktiskt ser ut. Andreas Carlgren pekar i sin motion på hur det ser ut på vissa områden, t.ex. på att det finns människor som inte har a-kassa, men det är samtidigt så att en ökande andel av både de anställda och de arbetslösa har rätt till a-kasseersättning. Andelen anställda som är kassamedlemmar har ökat kontinuerligt sedan akassorna instiftades, och nu har ca 90 % rätt till akasseersättning, om de blir arbetslösa. Andelen kassamedlemmar bland de arbetslösa har ökat på ett likartat sätt. Också den differens mellan kvinnors och mäns rättigheter som tidigare fanns har i stort sett försvunnit. Aldrig har så många av de arbetslösa haft rätt till ersättning som under 1994. Det är inte heller själva beteckningen "allmän arbetslöshetsförsäkring" som skulle skapa tillgänglighet för de resterande. Andreas Carlgren framhåller att många står utan försäkringsskydd vid arbetslöshet och hänvisar till att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är avskaffad. Men man kan då påpeka att arbetsvillkoret för att få ersättning från denna försäkring var detsamma som i de fackliga a-kassorna. Dessutom skärpte den borgerliga regeringen arbetsvillkoret, dvs. gjorde ersättningen i än högre grad beroende av en fast anknytning till arbetsmarknaden. Hur kan det då komma sig att det slår igenom så starkt på socialbidragen att arbetslösheten nu stiger? Det beror naturligtvis på att det handlar om ett annat problem, nämligen etableringsproblemet på arbetsmarknaden. I själva verket avser en absolut dominerande andel av ökningen av socialbidragen unga människor. Av socialbidragstagarna är i dag 50 % under 25 år och 60 % under 30 år. Dessutom är 64 % Det är i själva verket i dag en svår etableringsfas för unga människor i det svenska samhället. Det är svårt att komma in och få bli vuxen. Det är svårt att få bostad, och får man bostad har man inget arbete för att betala hyran. Då spelar socialbidraget en allt större roll. Det är problemet, och det är ett jätteproblem. Det måste vi ta på allra största allvar och arbeta med. Det är ett skäl till att det är så oerhört viktigt att vi får ordning på ekonomi och arbetsmarknad. Andreas Carlgren har tyvärr inte heller någon lösning för dessa grupper så att de skulle kunna få leva på de villkor de kan göra bara om de får chansen i arbetslivet. Det är i alla fall inte den allmänna arbetslöshetsförsäkringen som skulle vara lösningen. Kvalifikationsvillkoren i den var snarast litet tuffare än i den a-kasseförsäkring som nu gäller. Jag har fått frågor om jag inte vill utreda grundtrygghetssystemet. Jag har redan svarat på det. Det är inte grundtrygghetsmodellen som är vår bas för hur vi vill se över och arbeta med välfärdsfrågorna. Jag har också fått frågor som har handlat om hur välfärdsprojektet är organiserat och hur det kommer att användas framöver. Man kan säga att det är en lös ram för det arbete vi skall försöka göra på ett systematiskt sätt i välfärdsfrågorna. Vi tycker att det är väldigt viktigt att ändå ha en tydlig sammanhållning av de grundläggande välfärdsfrågorna i debatt och diskussion, så att vi kan passa in allt det vi gör för glömda grupper, i sjukförsäkring och när det gäller förändring av försäkringssystemen, i sjukvården och på alla områden. Det skall kunna falla in i en ram av en seriös och omfattande diskussion om vad som händer med välfärden i samhället. Hur stämmer det välfärdssystem vi har i dag med de moderna människornas krav och behov? Vad betyder det exempelvis att vi nu har en grupp unga människor som har det svårare med tilltron till sin möjlighet att få komma in på arbetsmarknaden och därmed också har svårare att få välja de livsprojekt som de önskar sig? Vad är det de behöver av den generella välfärdspolitiken - inklusive sysselsättningspolitik, bostadspolitik och allt som därtill hör - för att de skall kunna välja sin framtid på det sätt som vi som är litet äldre har haft chansen att göra?
Herr talman! Min fråga gällde om regeringen är beredd att utreda vilka som inte skulle behöva falla igenom maskorna i samhällets skyddsnät om välfärden i stället byggdes mer efter grundtrygghetsprincipen. Anna Hedborg argumenterar mot det med siffror, argument och statistik. Hon vill inte ta reda på det. Hon vill inte ta reda på vilka som skulle kunna slippa att falla genom samhällets skyddsnät om man använde grundtrygghetsmodellen på ett bättre sätt. Jag kunde förstå Anna Hedborg om hon hade en lysande praktik att redovisa. Men Anna Hedborg säger ju: Nej, det är sant. Praktiken fungerar inte. Jag vill bara inte höra talas om att det skulle kunna bero på de problem Andreas Carlgren pratar om. Anna Hedborg säger att Andreas Carlgren inte heller har någon färdig lösning. Nej. Jag visar gärna den ödmjukheten att säga att jag inte har det. Men jag är ändå beredd att diskutera det. Jag är ändå beredd att pröva en annan lösning. Men Anna Hedborg säger: Nej, det skall vi inte göra. Det är det jag inte kan förstå. Det vore väl bättre att ändå pröva, när vi nu kan se problemen. För att göra det konkret vet vi att det är ett ökande antal människor som blir nollklassade i sjukförsäkringen och inte får ut något av den försäkring de är med i. Säg inte att det bara beror på arbetslösheten, för det var ett stort ökande problem redan under högkonjunkturens och överhettningens 80-tal! Det finns mycket tydliga siffror från Riksförsäkringsverket som visar det. Då behöver vi en bättre grundtrygghet i sjuk och arbetsskadeförsäkringen. Vi behöver ett nytt system som kan samla brett stöd här i riksdagen, och inte bara inom socialdemokratin eller inom LO:s organisationshierarki. Det måste samla ett brett stöd här. Då är en förutsättning att man också kan bygga in bättre lösningar med hjälp av grundtryggheten. Det är därför jag om och om igen ställer frågan till Anna Hedborg: Kan det verkligen vara sant att sista svaret är att ni inte vill ta reda på om grundtryggheten skulle kunna ge en bättre sjukförsäkring? I så fall är det ett mycket allvarligt svar, eftersom vi vet att detta behövs. Fler och fler arbetslösa hamnar utanför den generella tryggheten. Det är ett mycket konstigt försvar att hänvisa till att fler är med i a-kassan. Att man skall betala rätt medlemsavgift i rätt organisation är beviset på att systemet inte är generellt. Det är motsatsen till generell välfärd. Ni trycker ned fler grupper på grund av nedskärningarna i sjuk och föräldraförsäkringarna. I dag är Centerns modell bättre för stora LO-grupper. Ni gör ingenting åt orättvisorna för barnfamiljerna, men ni är oklara när det gäller familjepolitiken här i riksdagen. Det behövs mer av grundtrygghet, och ni borde åtminstone ta reda på vad det betyder.
Herr talman! Jag vill fortsätta mitt resonemang kring sådant som visserligen kostar pengar men är mindre pengainriktat i diskussionen. Socialtjänstlagen står inför en reformering. Mot bakgrund av resonemanget om välfärdskontrakt tycker jag att det borde skrivas in vilka skyldigheter kommunerna har t.ex. gentemot de äldre att tillhandahålla service av god kvalitet, bygga bostäder och ge anhöriga stöd. En viktig insats är också att främja frivilliga insatser. Det kanske kan inrättas frivilligcentraler dit man kan vända sig. På grundval av intentionerna i lagen skulle kommun och landsting upprätta en trygghetsgaranti, i detta fall just för de äldre, inom sitt område. Innebörden av trygghetsgarantin är att äldre får veta vilken service de har att räkna med. Om det brister skulle den enskilde ha en möjlighet att vända sig till en namngiven person - man kan kalla det för en lokal äldreombudsman - för att få hjälp. Vi tycker att man skulle ha mål av följande typ i alla kommuner och landsting: Äldre skulle ha rätt till lämplig bostad inom sex månader. Det kostar mycket, både mänskligt och i pengar, när äldre bor så att säga på fel nivå. Det skulle finnas rätt till eget rum på sjukhem för dem som så önskar. Det skulle vara rimliga avgifter på sjukhem, så att inte den anhöriges ekonomi alldeles går i stå om den anhörige bor kvar hemma. Det skulle finnas rätt till service för den som bor kvar hemma. Det skulle finnas rätt till trygghetslarm. Att inte ge trygghetslarm kan också vara ganska kostsamt, för frånvaro av trygghetslarm kräver annan service. De äldre skulle ha rätt till en egen husläkare, rätt till sjukvård vid behov, rätt att välja. Det tycks som självklarheter, men verkligheten visar att denna trygghet inte alltid står till buds. De äldre skulle också ha rätt till kompensation om vård uteblir eller försenas. Man kan också göra motsvarande på sjukvårdsområdet. Vi tycker att just patienternas rättigheter bör tydliggöras i hälso och sjukvårdslagen: rätt att ta del av behandlingsresultat på sjukhusnivå, rehabiliteringsplan, planering för hela vårdkedjan, garanti för kvalitetssäkring. Jag skulle kunna gör listan väldigt lång. Vi tycker att det är viktigt att sådant kommer med när man diskuterar välfärd och grundtrygghet. Jag vill påminna om min fråga om välfärdskartläggningen.
Herr talman! Andreas Carlgren tror sig förstå att jag inte vill ha reda på hur många som skulle falla inom ett system med grundtrygghet av dem som skulle falla utanför i det nuvarande. Jag tycker att det är väldigt viktigt att ta reda på saker, men på denna punkt vet jag att inkomsttryggheten är det som ger störst trygghet för flest människor. Det intressanta är att Centern också vet det. Centern argumenterar nämligen väldigt bra för inkomsttrygghet i sin socialförsäkringsrapport: Inkomstskydd i en obligatorisk försäkring innebär trygghet för hushållen i den meningen att man kan upprätthålla sin konsumtionsnivå trots frånvaro från arbetet. De som har hög lön har ofta tagit på sig fasta kostnader, och är därför sårbara i sin situation om enbart grundtrygghet erbjuds. Ett inslag av inkomstskydd i den obligatoriska försäkringen innebär att kostnader för högriskgruppen sprids ut på hela befolkningen. Just det! När risken är stor behöver man risksprida och hålla ihop. Då är det en kollektiv inkomsttrygghetsförsäkring som ger det bästa skyddet. Centern har på det största området inom socialförsäkringen, ålderspensionen, skrivit under på inkomstbortfallsprincipen. Tack för det! Det är bra med breda lösningar. Men argumenten för en offentlig inkomstbortfallförsäkring är egentligen betydligt starkare på andra områden. I sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna varierar riskerna, och man försäkrar sig betydligt mer och på ett systematiskt sätt. Det är ofta de som har de största behoven av en försäkring som får betala mest eller rent av ställs utanför om man litar till enbart grundtrygghet och avtals eller privatförsäkringar. Det kanske finns förutsättningar för den breda enighet som också jag tycker att det ligger ett mycket stort värde i. Det finns därtill förutom i Centern, som vi gärna resonerar om den breda enigheten med, andra att resonera med. Enigheten inte bara i riksdagen utan också i Sverige är trots allt ganska stor om att det gäller att försvara de trygghetssystem som faktiskt ändå hittills har gett det svenska folket den mest civiliserade välfärdsstat som står att uppbringa. Vi har nu problem, men låt oss försöka lösa dem. De handlar om arbetslösheten och ekonomin. Vi måste försvara det välfärdssystem som naturligtvis kan förbättras men är det som ger flest människor mest välfärd i världen.

Fru talman! Olof Johansson har frågat miljöministern om regeringen är beredd att stödja ett lån från Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I mitt svar på en liknande fråga från Dan Ericsson, kds, nyligen konstaterade jag att ärendet fortfarande bereds inom EBRD. Detta är alltjämt fallet. Styrelsebehandlingen äger rum den 27 mars. Jag delar uppfattningen att säkerhetsnivån skall tillmätas stor betydelse. Man bör också hålla i minnet att projektet syftar till att stänga två högriskreaktorer i När granskningsarbetet slutförts kommer vi från svensk sida, efter sedvanlig gemensam beredning, att ta ställning i själva låneärendet. Detta beslut kommer omedelbart att offentliggöras.
Fru talman! Jag vill naturligtvis tacka finansministern för svaret. Men det var inte mycket till svar - Vi vet ju båda hur beredningsarbetet i regeringen går till, så det är inte huvudfrågan. I stället gäller det en investering av mycket stor omfattning i icke helt färdigställda högriskreaktorer i Slovakien. Jag har ställt samma fråga i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik och försökte få svar. Jag fick svar från Danmarks minister, men svaret inkluderade inte Danmark har tagit ställning mot projektet, Österrike likaså. Därmed uppstår en något intressant fråga: Är det regeringens mening att den här typen av frågor skall avgöras utan att man i förväg, innan ett beslut anmäls, är beredd att ta en debatt i sakfrågan? Det här är en viktig demokratisk fråga som inte bara rör EBRD utan också EU/Euratom. Dessutom handlar det om 4,5 miljarder kronor. Min nästa fråga blir därför: Får EU-nämnden detta ärende på bordet på fredag? De första låsningarna påbörjas den 27 mars, vilket framgår av frågesvaret, vid styrelsebehandlingen i EBRD. Det här är alltså både en EU-fråga och en EBRD-fråga.
Fru talman! Som Olof Johansson själv säger är vi båda medvetna om hur beredningen i regeringskansliet går till. Innan Sverige tar ställning skall vi ha en gemensam beredning. Den sker denna vecka. Jag har inget emot att, om riksdagens regelverk och EU-nämndens arbete så medger, redovisa regeringens resonemang inför EU-nämnden. Jag kan inte överblicka konsekvenserna i dag, men inte är jag rädd för en debatt och inte heller för öppenheten. Olof Johansson lämnade in sin fråga den 16 mars till riksdagen, och vi har, som sagt, redan haft en diskussion med Dan Ericsson, kds. Nu skall vi gå till ett ställningstagande i regeringskretsen. Därför hamnar detta litet grand i tidsnöd. För framtida resonemang ser jag inget som helst hinder i att vi börjar med en gemensam beredning i regeringskansliet tidigare och därefter har en öppen och förutsättningslös debatt. Där finns ingen motsatt ståndpunkt oss emellan.
Fru talman! Jag har, som sagt, ställt samma fråga i Nordiska rådet men inte fått svar. Det är därför som jag fullföljer min frågeställning här. Dessutom har saker och ting börjat hända också i andra församlingar. Den 15 mars, dagen innan jag lämnade in min fråga, beslutade Europaparlamentet att uttala sig mot den här satsningen. Det gör man på mycket preciserade grunder. Därmed är jag inne på principfrågan - dvs. vilken säkerhetsstandard som skall krävas och vad man skall kräva av nedläggningen av Bohunicereaktorerna. Göran Persson nämner detta i svaret, men där finns än så länge ingen garanti. Är det alltså ett krav från svensk sida att det skall vara en garanti för att dessa reaktorer läggs ner? Är det ett krav från den svenska regeringens sida att man skall ha en verifikation av Euratom om att västeuropeisk standard används när det gäller säkerheten?
Fru talman! Alla dessa frågor är just vad den gemensamma beredningen handlar om. Jag har uttryckt just den synpunkten/ståndpunkten i ett tidigare frågesvar här i kammaren och har i dag ingen som helst anledning att gå utöver detta.
Fru talman! Jag tror att debatten på denna punkt skulle tjäna på en större öppenhet från regeringens sida. Det kan inte vara ointressant, vare sig i det här fallet eller i andra fall, att man diskuterar utifrån de principer som diskuteras i Europa i övrigt och fullt öppet i Europaparlamentet. Kommissionen har där redovisat sina synpunkter. Jag vill upprepa mina frågor: Anser Göran Persson att det är ett krav för denna satsning att andra reaktorer skall läggas ner? Vad som har preciserats är de helt otillfredsställande säkerhetsförhållandena i Bohunicereaktorerna. Anser Göran Persson och regeringen att man skall hålla sig till en västeuropeisk standard verifierad av Euratom för att godkänna den här typen av lån?

Fru talman! Erling Bager har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en övergångsregel rörande tillämpningen av den nya lagen om skatt på energi. Sedan den 1 oktober 1993 märks den olja som används för lågbeskattat ändamål, medan högbeskattad olja är ofärgad. En följd av EU-medlemskapet är att högbeskattad olja skall användas även vid drift av fritidsbåtar och inte endast vid drift av personbilar, lastbilar och bussar enligt vad som gällde före årsskiftet 1994/95. Sedan den 1 januari 1995 gäller således att endast högbeskattad, omärkt, olja får användas i båttankarna. Den som bryter mot förbudet får betala en särskild avgift på 10 000 kr. Frågan om särskilda övergångsbestämmelser bereds för närvarande inom regeringskansliet. Avsikten är att åstadkomma en regel som gör det möjligt att under en övergångstid förbruka den grönfärgade olja som båtägare kan ha kvar i båttankarna utan att den särskilda avgiften tas ut.
Fru talman! Jag vill tacka finansministern för svaret, som jag är mycket nöjd med. Jag ville åstadkomma att vi får fram en övergångsregel, för oerhört många fritidsbåtsägare skulle hamna i en helt orimlig situation om tillämpningen skulle komma så här snabbt efter den 1 januari och man dessutom kunde få böta 10 000 kr. Detta står också i överensstämmelse med vad Sweboat, Båtbranschens riksförbund, har krävt för båtorganisationerna och det innebär också att vi slipper se tusentals lagbrytare ute i våra skärgårdar under den kommande sommaren. Det är jättebra. Jag har bara en önskan ytterligare. Det är att översynen och förslaget till övergångsregel kommer fram snabbt. Jag hoppas att finansministern kan ge ett besked om att detta kommer att läggas fram mycket snart, så att man kan lugna båtägarna ytterligare.
Fru talman! Jag kan i dag inte ange ett datum. Men vi har precis samma ambition. Ambitionen har också mot den givna bakgrunden satts högt, därför att det är en hög avgift för den som bryter mot det nya systemet. När man börjar kräva ut den typen av vite, skall man slippa en diskussion av typen "Jag hade några liter kvar sen i fjol". Det finns också från den utgångspunkten anledning för oss som inför det nya systemet att se till att vi hamnar i en ren situation från början. Det kräver övergångstid. Jag kan inte svara på när vi kommer att redovisa förslaget, men vi har all anledning från departementets och myndigheternas sida att se till att det här går så snabbt som möjligt.
Fru talman! Jag tycker att det är en utmärkt inriktning. Vad som understryker det viktiga i detta är att vi just nu går in i en tidsepok då många skall sjösätta sina fritidsbåtar. Det gör frågan mycket aktuell. Men jag är, som framgår, nöjd med svaret och hoppas att vi snabbt får fram övergångsregeln.

Fru talman! Lennart Beijer har frågat civilministern om hon avser att vidta någon åtgärd för att partigrupper i kommunala församlingar inte skall behöva betala för varje handling från nämnder och styrelser. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den formella rätten till insyn i nämndarbetet, genom att få ta del av handlingar från nämnden, kan i praktiken i dag endast tillgodoses genom bestämmelserna om handlingsoffentlighet i tryckfrihetsförordningen. Den reglerar utlämnandet av handlingar till en enskild. Kommunallagen reglerar inte frågan om vem som skall erhålla handlingar till en kommunal församlings sammanträden. Det ligger i sakens natur att nämndens handlingar lämnas till dess ledamöter och ersättare utan kostnad. I kommunallagen har under de senaste åren införts en rad regler om insynen i kommunala nämnders arbete. Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall få närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningarna men inte i besluten samt att denna skall ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet . Vidare har även införts en bestämmelse om att fullmäktige får medge en nämnd att hålla offentliga sammanträden. Insyn i en nämnds arbete kan även fås genom att interpellationer eller frågor ställs i fullmäktige. Vidare är ordförande och vice ordförande i en nämnd, revisorerna samt de anställda i kommunen skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det och det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess enligt lag. Jag kan alltså konstatera att flera olika former finns för att åstadkomma insyn i kommunala nämnders arbete. Det får vidare anses ingå i den kommunala självstyrelsen att en kommun själv får bestämma om vem som skall erhålla icke sekretessbelagda handlingar till nämndernas sammanträden och om dessa skall erhållas utan kostnad eller mot en avgift.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till frågan är att en liten ambitiös fullmäktigegrupp vill ha möjlighet att bedriva ett vettigt kommunalt arbete. I det här fallet är man utan representation och vill i sin ambition ha handlingar från fem stycken styrelser och nämnder. Fullmäktige har beslutat att man kan få det om man betalar 50 kr per försändelse. Visst är det beklagligt att man skall behöva ställa sådana här frågor, i alla fall i riksdagen. Som Göran Persson här konstaterar är det enligt den kommunala självstyrelseprincipen upp till kommunerna själva att bestämma vem som skall erhålla handlingar. Mot detta finns naturligtvis ingenting i kommunallagen. Men anser inte Göran Persson ändå att det vore rimligt att en liten fullmäktigegrupp kostnadsfritt kunde få tillgång till de handlingar som man begär?
Fru talman! Jag tycker att det hela känns futtigt på något sätt. Jag har inte stött på det förut. Den här saken har man i regel kunnat hantera på ett vettigt sätt ute i kommunerna. Jag vet inte vad det är som har gått snett i det här sammanhanget. Men jag är inte beredd att mot bakgrund av ett enda sådant här fall börja införa förändringar i lagstiftningen, exempelvis.
Fru talman! Nej, jag håller med om att det är futtigt. Jag kan inte säga att det här har förekommit på särskilt många platser i Sverige. Just av den anledningen tyckte naturligtvis den här fullmäktigegruppen att det var mycket konstigt att man, när man ändå försöker lägga ner litet energi på arbetet, inte kunde få göra det på ett vettigt sätt. Jag utläser av Göran Perssons svar att även om man inte kan vidta några speciella åtgärder just nu, borde det vara naturligt att den här fullmäktigegruppen fick handlingarna i fortsättningen.

Fru talman! Olof Johansson har frågat mig vilka villkor som regeringen anser bör ställas i samband med ett eventuellt ekonomiskt stöd från Nuclear Safety Account till Ryssland. Nuclear Safety Account , som är en multilateral kärnsäkerhetsfond administrerad av Europeiska utvecklingsbanken , tillskapades år 1993 med syftet att med bidragsmedel finansiera kortsiktiga tekniska säkerhetshöjande åtgärder i de sämsta östeuropeiska kärnkraftverken. NSA tillskapades på initiativ av G 7 inom ramen för ett föreslaget multilateralt aktionsprogram. De förhandlingar som pågår mellan NSA och Novovoronesh. Utgångspunkten för förhandlingarna med Ryssland har bl.a. varit villkoret att den ryska säkerhetsmyndigheten skall ges en oberoende ställning i säkerhetsfrågor och få mandat och resurser för att kunna genomföra säkerhetsgranskning av samtliga ryska kärnkraftverk samt att ompröva gällande tillstånd för de sämsta reaktorerna. Något beslut om avtal mellan NSA och Ryssland har ännu inte träffats. Inom NSA tas besluten i enighet. Sverige har, genom den regering i vilken Olof Johansson var ansvarig minister, ställt sig bakom de utgångspunkter som jag redogjort för och som tillämpas av NSA vid beslut om insatser i östeuropeiska kärnkraftverk. Den nuvarande regeringen gör inte några andra ställningstaganden än den tidigare regeringen.
Fru talman! Tack för det personligt hållna svaret! Jag har sparat en och annan promemoria från den tid jag var ansvarig minister, så jag förstår att miljöministern åberopar denna säkra grund. Men jag tycker nog att svaret ändå är något knapphändigt. I samband med satsningar i olika reaktorer kan man också ställa villkor. Det framgår inte riktigt av svaret om regeringen har den avsikten eller insikten. När vi t.ex. går in i Ignalina ställer vi krav som innebär att man skall avveckla reaktorer. I det fallet 1998. Det skall självklart ske under vissa förutsättningar, dvs. att energiförsörjningen kan klaras. Men det har inte bara varit säkerhetsanknutna villkor som har ställts. Det är dessutom viktigt att man är på det klara med om det finns en tillräckligt kostnadseffektiv bild för den reaktor där man går in och reparerar. Man måste ju se vidare än enbart till säkerhetsfrågorna. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till en debatt här i kammaren i början på 1994 mellan mig och dåvarande ledamoten Annika Åhnberg. Jag vill ha mera preciserade svar än de som hittills har givits.
Fru talman! De krav som ställs känner Olof Johansson så väl till att jag tyckte att jag inte behövde föredra dem här. De handlar om förbättrad säkerhet vid drift, om att de oberoende säkerhetsmyndigheterna skall förstärkas, som jag nämnde, och framför allt om att man skall ta itu med de reaktorer som utgör de största riskerna. Man skall också studera kostnadseffektiviteten. Eftersom diskussionerna om detta fortfarande pågår, har jag inget mera konkret att tillföra i dag än att vi, som sagt, fullständigt följer de principer som jag tror att Olof Johansson och jag är helt eniga om.
Fru talman! Jag vill bara bekräfta att det är viktigt att för allmänheten redogöra för den här sortens satsningar. För det första är det ju viktigt att man kan visa att man inte gör något avkall på säkerheten. För det andra skall man naturligtvis vara kostnadseffektiv. Det skall inte finnas alternativ som är bättre ur energiförsörjningssynpunkt. För det tredje skall man utnyttja möjligheten att åstadkomma en förändring av i detta fall det ryska energisystemet så att ryssarna får en press på sig. Jag har läst en del av vad den ryske atomenergiministern Michailov uttalar i detta sammanhang. Han är, för att uttrycka det försiktigt, inte någon lättflörtad person. Jag kan säga det, så slipper miljöministern göra det. Det är viktigt att man sätter press på den ryska administrationen.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig vad jag avser att göra för att lösa det akuta problemet med insamlingen av nickel-kadmiumbatterier. Tillförseln av kadmium till miljön från olika källor och användningsområden måste bromsas. Nickelkadmiumbatterierna utgör inget undantag utan är genom sitt kadmiuminnehåll en mycket stor fara för hälsa och miljö, om de inte omhändertas på ett miljöriktigt sätt när de tjänat ut. Branschen har åtagit sig bl.a. att samla in minst 90 % av samtliga i landet förbrukade nickelkadmiumbatterier, räknat på årsbasis och med hänsyn tagen till dessa batteriers tekniska livslängd. I åtagandet ingår vidare att branschen skulle nå minst 60 % insamling under det första verksamhetsåret 1994. Branschen nådde ca 30 % insamling under det första verksamhetsåret och kommer enligt egen uppgift inte heller att nå målet 90 % till den 1 juli 1995. Jag konstaterar att branschen inte lyckats leva upp till sitt åtagande utan att den ligger långt under detta, vilket är mycket allvarligt. Detta är särskilt anmärkningsvärt när man betänker att denna bransch består av så enormt många lönsamma företag, som t.ex. mobiltele-företagen, som lyckades sälja "årets julklapp" 1994. Inom regeringskansliet förbereds nu en utredning som kommer att utvärdera olika insamlingssystem, däribland pantsystemet. Nu är det upp till branschen att snarast visa om frivillighetens väg räcker.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag är dessvärre inte riktigt nöjd. Jag tycker att utvecklingen hittills har visat att frivillighetens väg inte räcker till. Det som vi just nu ser är faktiskt en stor miljöskandal. Det är 13 år sedan man började reglera användningen av kadmium. År 1982 antogs en lag som reglerade denna. Det är mer än sex år sedan som man införde förbud mot försäljning av batterier som innehåller mer än 0,025 viktsprocent kadmium, och fr.o.m. år 1995 är det förbjudet att sälja apparat med fast monterade batterier. Det är inte fråga om något nytt för branschen, men den har ändå misslyckats med det insamlingsmål som man har satt upp. Om de batterier som inte samlas in hamnar i soporna, betyder det att mer än 50 ton kadmium per år hamnar i naturens kretslopp, och det är inte acceptabelt. Det är alldeles uppenbart att det fattas mycket av både information och kunskap i dessa frågor. Ett sätt att sprida sådan information är att införa pant. Jag tycker inte att det behövs en utredning om den saken, utan jag menar att regeringen måste agera omedelbart. Jag vill därför ännu en gång fråga miljöministern om man inte kan ompröva beslutet om en utredning och i stället genast införa en pant. Det finns motioner om detta, bl.a. från Vänsterpartiet.
Fru talman! Vi kommer att studera också pantsystemet, men vi vill komma fram till det mest effektiva systemet, och det kan också finnas problem med olika system. För att hitta det bästa alternativet till frivilligheten, om branschen inte medan denna utredning pågår lyckas visa att den klarar målet på den frivilliga vägen, kommer vi, som jag sade, att tillsätta en utredning. Den skall snabbt komma fram till vilket alternativ som är bäst. Är pantsystemet bäst och man inte lyckas med frivilligheten, blir det ett pantsystem. Är något annat system bäst, genomförs det systemet. Jag skulle förstå Maggi Mikaelssons oro, om vi hade för avsikt att begrava denna fråga i en lång och seg utredning, men jag garanterar att vi skall försöka få fram ett resultat mycket snabbt. Jag tycker själv att det är en skandal att resultaten är så oerhört dåliga.
Fru talman! Då inställer sig frågan hur snabbt en snabb utredning kan tänkas komma till stånd. Detta är en tidsfråga. Varje dag som går utan att någonting händer är betänklig. Jag tycker också att det är allvarligt att man inte använder de fullgoda alternativ som i dag faktiskt finns till många batteridrivna telefoner, minicallapparater osv. Det finns en lagbestämmelse som innebär man skall använda bättre alternativ, om sådana finns, nämligen 5 § lagen om kemiska produkter. Med hänvisning till den utbytesregeln borde man kunna sätta press på branschen. Är miljöministern beredd att göra det?
Fru talman! Jag förutsätter att branschen gör sitt bästa för att ta fram sådana alternativ. Det ansvaret ligger definitivt på branschen. Som jag inledningsvis sade är det fråga om en lönsam bransch, vilket gör att dess ansvar är desto större. Till frågan hur snabbt utredningen kommer att arbeta skall jag återkomma inom några veckors tid.
Fru talman! Jag förstår att jag inte i dag kan kan få något mera ingående svar på min fråga. Det är då min förhoppning att det skall bli en mycket snabb utredning. Jag är övertygad om att man skall komma fram till att pantsystemet är det bästa och mest effektiva. Det handlar om ett ekonomiskt styrmedel, något som också lönsamma företag brukar vara känsliga för.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig vilket informationsutbyte och samråd som har skett mellan Sverige och Norge med anledning av ett planerat norskt skjut och övningsfält intill riksgränsen i Frågan är föranledd av planerade förflyttningar av regementen från Osloregionen, vilket gör att det kommer att finnas behov av ett nytt övningsfält, som också skall inrymma ett skjutfält. Alternativa lokaliseringar av skjutfältet diskuteras för närvarande, och miljökonsekvensbeskrivningar kommer att utarbetas för de olika alternativen. Vid besök i Norge nyligen av landshövdingen i Värmlands län diskuterades det planerade övnings och skjutfältet med företrädare för berört fylke. Från svensk sida framhölls därvid att det är viktigt att en mer formaliserad kontakt mellan länderna sker när ett tillräckligt sakunderlag finns. Det är naturligtvis av stor betydelse att information lämnas på ett tidigt stadium om planerad verksamhet. Jag ser emellertid i nuvarande läge inget skäl för regeringen att vidta någon åtgärd med anledning av de norska planerna. Jag förutsätter att samråd sker med svenska myndigheter, om lokaliseringen av det planerade skjutfältet blir sådan att svenska intressen skulle beröras.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Bakgrunden är, som framgår både av frågan och av miljöministerns svar, det övnings och skjutfält som man planerar att lägga mycket nära den svenska gränsen. Planerna på denna förläggning av det s.k. Gravbergsalternativet har kommit upp mycket sent i diskussionerna, faktiskt så sent som i slutet av december förra året. Det har skett trots att man sedan så långt tillbaka som 1992 haft planer på andra områden. Det finns en uppfattning att det avtal som fanns mellan Sverige och Norge om en neutral zon mellan länderna skulle på något sätt ha hindrat att diskussionen kom i gång på ett tidigare stadium. Denna neutrala zon upphävdes 1993. Sedan kom alternativet med ett skjutfält väldigt nära svenska gränsen. Den första fråga jag skulle vilja ställa är om miljöministern känner till om planerna på skjutfältet var kända i regeringen innan man upphävde denna neutrala zon. Det är visserligen en fråga som ligger litet vid sidan om miljöministerns område, men det är ändå viktigt att få den belyst. Detta är ett område som är gemensamt för Sverige och Norge. Det kallas Finnskogen. Det har höga miljövärden. Man satsar på ekoturism. Det finns gemensamma rovdjursstammar osv. Det är ett viktigt gemensamt nordiskt, svenskt-norskt intresse att man kan bevara området. Jag känner till att frågan på senare tid har fått aktualitet genom de olika länsstyrelserna. Men detta har också intresse på en högre nivå, från regeringens sida, som jag bedömer det. Det finns åtminstone två konventioner som man borde kunna hänvisa till. Den ena är den s.k. Esbokonventionen, som handlar om att man skall ha samråd. Den andra än miljöskyddskonventionen från 1974. Det jag vill höra är om ministern har för avsikt att ta någon kontakt eller göra någonting med anledning av dessa konventioner.
Fru talman! Så fort ett tillräckligt underlag finns från Norge förutsätter jag att Norge tar kontakt med Sverige för samråd i denna fråga. Vi har så pass bra relationer med Norge, så jag ser inte något skäl till att Norge inte skulle ta kontakt med oss. Om det mot förmodan inte skulle komma något initiativ från norsk sida kommer naturligtvis Sverige att aktualisera frågan. Det finns, som Maggi Mikaelsson påpekar, två konventioner som man kan luta sig mot.
Fru talman! En av anledningarna till att frågan kommer upp nu är det faktum att man har kommit ganska långt i förberedelserna på den norska sidan. Planförslaget har varit utställt och yttrandetiden för norska medborgare har gått ut. Tydligen har man ändå inte tagit kontakt med Sverige. Därför tycker jag att det vore angeläget att reda ut detta, så att man inte skapar någon onödig fnurra på tråden.

Fru talman! Maggi Mikaelsson har frågat mig vad jag avser att göra för att internationella juridiskt och statsrättsligt bindande avtal om vissa havsföroreningar skall bli verklighet. Arbetet med att förbättra miljösituationen i våra omgivande hav är mycket angeläget. Sverige har under många år agerat internationellt för att förbättra skyddet av havet, bl.a. mot utsläpp från landbaserade källor. Detta har skett inom ramen för Helsingforskommissionen, Pariskommissionen och den s.k. Nordsjökonferensen. Dessutom pågår för närvarande ett förberedelsearbete inför FN-konferensen i Washington hösten 1995 om global miljöförstöring orsakad av landbaserade aktiviteter . När det gäller formen för det internationella samarbetet om den marina miljön är vår erfarenhet att regionala havsmiljöavtal, t.ex. Helsingforskonventionen, har större förutsättningar att bli framgångsrika än avtal med global täckning. Regionala olikheter och skilda förutsättningar att klara miljöbelastning, bl.a. mellan i-länder och utvecklingsländer, talar för regionala avtal. Vi har därför i internationella sammanhang prövat möjligheten att i första hand få till stånd regionala avtal. Regeringens bedömning är att möjligheten att enas om ett allmänt globalt juridiskt bindande instrument för skyddet av havsmiljön, utöver havsrättskonventionen som trädde i kraft i slutet av 1994, är mycket liten. Det innebär inte att vi har dämpat ansträngningarna med att minska förstöringen av den marina miljön från landbaserade källor. Tvärtom prövar vi alla vägar att binda stater till att minska sina utsläpp till havet. Arbetet inom ramen för Washingtonprocessen är ett exempel på detta.
Fru talman! Det finns åtminstone två infallsvinklar på detta. Den ena är huruvida man skall jobba regionalt eller globalt. Där är ett av problemen den diskussion som har varit om Sverige ställer upp på en gemensam nordisk linje inför det arbete som skall ske i Washington och FN-konferensen i höst i november. På Nordiska rådets möte i Reykjavik var denna fråga uppe till debatt. Där framfördes flera gånger från andra miljöministrar, bl.a. från den isländske miljöministern som besvarade en liknande fråga, synpunkten att Sverige hade en annan hållning när det gäller att ha en gemensam nordisk uppfattning i frågan. På samma sätt har det refererats att den svenska uppfattningen är att grannländerna, de övriga nordiska länderna, går för snabbt fram med att kräva en gemensam konvention. Det är viktigt att reda ut detta. Det har förekommit olika uppgifter i massmedierna. Det är viktigt att klargöra Sveriges hållning. Därför vill jag få klart vilken den är.
Fru talman! Jag kan vara tacksam att Maggi Mikaelsson i så fall ställer frågan, om det finns missuppfattningar. Det är verkligen en missuppfattning. Vi har sagt att vi i första hand vill ha regionala avtal. Det innebär inte att vi har uteslutit en global konvention. När vi har tittat på vilket vi tycker är det bästa och mest verkningsfulla sättet, har vi trott på regionala avtal. Men vi ställer också upp på en global konvention. Vi har också haft ett gemensamt nordiskt agerande när det gäller en global konvention. Det enades vi om och hade en gemensam skrivning om t.ex. när vi var i Reykjavik. Det kan också tilläggas att man nu inte längre talar om en global konvention i Washington. Nu gör man i stället förberedelser för något som man kallar ett globalt handlingsprogram. Det har också tagits ett gemensamt nordiskt initiativ om att man skall genomföra en global utvärdering av s.k. pops, dvs. DDT, PCB m.fl. Det gemensamma nordiska förslaget går ut på att man skall upprätta en mellanstatlig panel för att genomföra utvärderingen. Panelen skall också överväga behovet av en global konvention. De nordiska länderna är helt överens om att vi skall ha skyndsamma åtgärder för att stoppa utsläppen av dessa ämnen. Men en sådan global utvärdering är en nödvändig förutsättning för att man sedan skall kunna upprätta en mellanstatlig förhandlingskommitté med uppgift att förhandla fram en global konvention om de persistenta ämnena.
Fru talman! Då tolkar jag det som att det är helt klart att Sverige tillsammans med de övriga nordiska länderna jobbar för en gemensam linje när det gäller att komma till rätta med de landbaserade havsföroreningarna.

Fru talman! Per Lager har frågat mig hur de norska provborrningarna efter olja i Skagerrak kommer att hanteras i fortsättningen. Jag svarade på en liknande fråga från Per Lager den 25 oktober 1994. Jag vill hänvisa till det svaret och kan dessutom göra vissa tillägg. Sverige har redan i januari 1994 begärt samråd med den norska regeringen i enlighet med den nordiska miljöskyddskonventionen med anledning av de norska planerna på provborrningar efter olja i Skagerrak. Under 1994 förekom flera kontakter och möten på såväl politisk nivå som tjänstemannanivå mellan länderna. Efter det senaste mötet i oktober 1994, som hölls på tjänstemannanivå, har norrmännen utfäst sig att ta fram de kompletteringar som begärts från svensk sida. Dessa kompletteringar kommer att översändas till den svenska regeringen i juni månad. Den norska regeringen kommer vidare att färdigställa en utredning om miljöeffekter av kemikalieutsläpp från oljeborrning under juni månad. Den norska regeringen har angett att den tidigast kommer att fatta ett beslut under år 1997. När de kompletterande utredningarna har översänts till den svenska regeringen kommer de att remitteras till berörda myndigheter och organisationer för yttrande. Med utgångspunkt från myndigheternas yttranden kommer den svenska regeringen att utarbeta ett ställningstagande som skall avges till den norska regeringen som en grund för det begärda samrådet. Jag vill också understryka vad jag sade i oktober. Den svenska regeringens begäran om samråd enligt den nordiska miljöskyddskonventionen kvarstår. Den svenska uppfattningen är att ett samråd skall komma till stånd före den norska regeringens ställningstagande till frågan huruvida landet skall inleda provborrningar efter olja och gas i Skagerrak.
Fru talman! Anledningen till att jag tar upp denna fråga igen är att jag fortfarande är väldigt orolig för de norska planerna. På min fråga i höstas, den 25 oktober, svarade ministern att det var beklagligt att inte samråd hade skett före beslutet i Stortinget och att Sverige hade begärt samråd. Samuelsson från Miljöpartiet upp denna fråga. Jag tror att miljöministern missade just det. Kommun och arbetsminister Berge svarade på den frågan. Han räknade då upp de fem olika speciella utredningar man nu håller på med. Han sade att Sverige var helt överens med Norge om att dessa utredningar först skulle läggas till grund för en gemensam syn på det hela. Man skulle efteråt, eventuellt, kunna ha något som liknade ett samråd. Han påtalade att Sverige inte hade begärt samråd förrän efter det att dessa undersökningar var färdiga och sade att Norge inte hade tagit ställning till om man tänkte ha ett sådant samråd. Det lät litet lustigt. Jag hoppas att det betyder att Sverige kommer att driva igenom ett samråd.
Fru talman! Om den norska regeringen kommer att stå fast vid sina planer kommer Sverige självfallet att begära ett samråd, om inte Norge tar ett initiativ till det. Däremot tycker jag att det i ett läge då utredningarna snart är färdiga är rimligt att vi först väntar på utredningarna för att ha det underlaget innan vi har ett samråd. Men självfallet kommer vi att ha ett samråd om de norska planerna kommer att aktualiseras igen.
Fru talman! En annan anledning till att jag tar upp frågan igen är att vi hade en konferens på Smögen angående oljeborrningarna i Skagerrak. Där framkom det att Norge inte tyckte att miljöprövningen hade en överordnande betydelse. Den ställdes jämsides med alla andra problem med borrningarna. Vad som nu kan vara något att hänga upp det hela på är det som minister Berge sade i svaret till Marianne Samuelsson i Reykjavik, nämligen att om miljöprövningarna visar att det här är så allvarligt att man över huvud taget inte kan tänka sig att borra efter olja, då gäller inga ekonomiska överväganden. Det låter väldigt förhoppningsfullt. Jag hoppas att det stämmer, för det stämmer i övrigt inte med vad man tidigare har sagt.
Fru talman! Vi får väl avvakta vad som kommer i juni från den norska regeringen. Sedan kan vi ha en gemensam diskussion om detta. Det kan bli en ny fråga för oss, men jag hoppas att frågan kommer att avskrivas då.

Fru talman! Sven Bergström har frågat mig vilka åtgärder jag planerar att vidta för att förhindra att Sverige på grund av anpassningen till EU tvingas tillåta bekämpningsmedel som i dag är förbjudna. Enligt det s.k. pesticiddirektivet skall de bekämpningsmedel som är uppförda på en s.k. positivlista vara godkända i hela EU om de godkänts i ett av EU:s medlemsländer. Innan ett ämne förs upp på listan måste det genomgå en noggrann utvärdering och prövas gentemot de kravregler som direktivet innehåller. Dessutom går det att vidmakthålla förbud gentemot ämnen som är uppförda på positivlistan om man kan åberopa vissa särskilda förhållanden i fråga om jordbruksteknik, växtskydd och miljö inklusive klimat. Hittills har inget ämne genomgått den utvärdering och prövning som krävs för att uppföras på positivlistan. Avsikten är att 87 bekämpningsmedel skall genomgå denna procedur inom en tvåårsperiod. Inom tio år skall ca 800 prövas. EU har alltså inte föreslagit att de ämnen Sven Bergström syftar på skall godtas. Tvärtom har man beslutat att låta dem genomgå en omfattande utvärdering och prövning. Sverige har i medlemskapsförhandlingarna klargjort att vi inte kommer att tillåta att produkter som i dag inte får användas i Sverige introduceras på nytt samt att vi avser att fortsätta vårt arbete med att begränsa riskerna med bekämpningsmedel.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret, även om jag tycker att det är rätt annorlunda tonläge i svaret jämfört med de högtidliga löften och deklarationer som gavs inför EU-omröstningen. Då var det minsann inte alls fråga om att över huvud taget fundera på något sådant här. Då skulle miljögarantin gälla. Vi skulle inte behöva sänka våra miljöambitioner på något område. Nu säger Vibeke Bernson på Kemikalieinspektionen att om de verksamma ämnena i medlet sätts upp på positivlistan kan vi tvingas att godkänna växtskyddsmedel som vi tidigare förbjudit. Sverige måste därför sätta in kraftiga resurser för att försvara och förklara vår stränga syn på bekämpningsmedel. Var det detta som var innebörden i miljögarantin? Jag trodde att det var att vi inte skulle tvingas ta ett steg tillbaka, inte tvingas ha ett uppehållande försvar för att klara de höga ambitioner på miljöområdet som vi varit relativt överens om i Sverige. Jag skulle vilja fråga om miljöministern är beredd att här och nu garantera att vi inte på något område behöver sänka kraven och om hon är beredd att åberopa miljögarantin och driva dessa frågor så tufft som hon och andra lovade inför folkomröstningen om EU i november.
Fru talman! För det första skall vi arbeta för att inte bara Sverige slipper dessa ämnen utan hela EU. För det andra förutsätter vi att vi i framtiden inte skall använda några medel som hittills inte varit godkända i Sverige. Jag åberopar också vad Ritt Bjerregaard säger i tidningar i dag, något som hon framförde i Sverige och också vid miljöministermötet, nämligen att hon som kommissionär förutsätter att inget land på något område skall tvingas sänka sina krav.
Fru talman! Det skulle vara intressant att höra miljöministerns kommentar till att Vibeke Bernson, chef för enheten för bekämpningsmedel på Kemikalieinspektionen som förutsätts vara väl påläst i dessa frågor, ändå går ut och varnar för att vi kan tvingas godkänna detta. Miljöministern säger i sitt svar att det går att vidmakthålla förbud gentemot ämnen som är uppförda på positivlistan, om man kan åberopa vissa särskilda förhållanden i fråga om jordbruksteknik, växtskydd och miljö. Det skall inte vara några om och men utan klara besked. Den prövning som nu skall genomföras görs av motsvarigheter till Kemikalieinspektionen i olika länder. Vi vet att den svenska inspektionen är mycket tuffare än i många andra länder. Därför kan vi bakvägen tvingas att ta ett steg tillbaka på det här området. Det är jag orolig för, och jag tror att väldigt många som är engagerade i miljöfrågor är oroliga för att det skall bli så. Tycker inte miljöministern att det är trist att vi skall behöva ägna tid åt ett uppehållande försvar?
Fru talman! Jag tycker att det vore mycket trist om vi skulle behöva ägna tid åt ett uppehållande försvar, men jag förutsätter att det inte kommer att bli så. Jag förutsätter att dessa ämnen inte kommer att tillåtas i resten av EU heller. Det skall vi arbeta för. Det är bl.a. detta Kemikalieinspektionen skall arbeta för. Jag förutsätter att vi inte skall använda ämnen i Sverige som inte använts tidigare. Vi kan aldrig ge hundraprocentiga garantier, men jag hoppas att vi kan ge 99-procentiga garantier. Jag förutsätter att det som miljökommissionären i dag säger också skall gälla. Inget land skall behöva sänka sina miljökrav. Vi kommer i alla fall att arbeta mycket hårt för det.
Fru talman! Får jag slutligen besked om vilka konkreta åtgärder miljöministern är beredd att vidta för att säkra att det hon säger - inte bara att hon förutsätter - också skall ske. Jag vill gärna veta om Miljödepartementet och miljöministern faktiskt kommer att vidta några åtgärder.
Fru talman! Avslutningsvis kan jag säga att en av de åtgärder som vi vidtar är att Kemikalieinspektionens budget kommer att förstärkas betydligt. Den kommer att få 4 miljoner kronor extra för att arbeta med kemikaliefrågor under det kommande året. Det handlar bl.a. om dessa frågor.